Herr talman! Vi ska nu ha arbetsmarknadsutskottets andra budgetdebatt på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Jag vill börja med att säga att vi står bakom vårt särskilda yttrande som vi har skrivit tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

I korthet kan jag säga att den innehåller en satsning för att knäcka den höga ungdomsarbetslösheten. Därför har regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att se över sin organisation och sitt arbetssätt för att alla unga ska kunna få hjälp från första dagen när de hamnar i arbetslöshet.Vi vill införa ett utbildningskontrakt. Vi vet, herr talman, att om det är några som fyller på i kön av arbetslösa är det ungdomar som inte har klarat av gymnasiet på det sätt som krävs. Det vill vi möta med ett utbildningskontrakt, som jag vet att bland annat Roger Haddad i Folkpartiet har sympatier för, så att de kan kombinera och läsa in det de saknar i kunskaper med arbete och praktik.Vi vill också införa det som kallas traineejobb.

Alla vet att det alltid är lättare att få ett jobb om man kommer från ett jobb.Vi vill höja taket i arbetslöshetsförsäkringen. Det är en otroligt viktig sak som smörjmedel för att klara en omställning i samhället. Det är mycket viktigare än vad många tror sig veta. Man har på den borgerliga kanten kritiserat detta och sagt att det kommer att leda till högre arbetslöshet. Men jag vet att man inte är riktigt sams i den borgerliga koalitionen. Det finns bra åsikter hos en del folkpartister och även inom Kristdemokraterna om vikten av att kunna ha en omställningsförsäkring som är rimlig och gör att människor under något så när rimliga villkor kan förflytta sig och också klara av nya jobb.Vi vill reformera Arbetsförmedlingen. Är det någon myndighet som är starkt kritiserad och som tyvärr har blivit misskött av den borgerliga regeringen är det Arbetsförmedlingen. Den klarar inte av sitt uppdrag och har lågt förtroende hos företagen men även hos allmänhet och de arbetslösa. Därför vill vi reformera hela Arbetsförmedlingen och ge den större möjligheter med högre anslag för att den så småningom ska bli den matchningsspecialist som vi socialdemokrater så starkt eftersträvar.Vi vill satsa på arbetsmiljön. Här har vi under två mandatperioder sett hur den tidigare borgerliga regeringen har slarvat med arbetsmiljöfrågorna, nonchalerat dem, skurit ned och sett till att Arbetsmiljöverket fått leka svälta räv. Nu har vi sett en vändning inom arbetsmiljöområdet då arbetsskadorna ökar i antal. Detta år har varit väldigt olycksaligt när det gäller dödsolyckor i arbetslivet.Vi vill satsa mer pengar på Arbetsmiljöverket så att vi kan få fler inspektörer. Vi har haft denna debatt så många gånger i riksdagen och från den borgerliga kanten fått höra att det inte bara handlar om resurser. Men vi vet att det krävs mer resurser så att man kan göra fler inspektioner, satsa mer på skyddsombuden och gå ut i kapillärerna och se till att vi kan få ett systematiskt arbetsmiljöarbete som fungerar på många arbetsplatser.Jag har nyligen fått ta del av en arbetsmiljöbarometer som fackföreningen Unionen har lämnat ifrån sig. Den visar att det är många som upplever att deras arbetsmiljö går bakåt. Vi ser också sjuktalen stiga, speciellt bland kvinnor, på grund av stress och press i jobbet.Herr talman! Nu blev utgiftsramen för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 4,1 miljarder mindre, och därmed faller alla våra goda förslag och nya idéer. De borgerliga partierna gick till val på ett program som gjorde att de förlorade valet. Ni kan tänka er själva. Ta ett parti som Folkpartiet, som i detta val förlorade fem mandat. Det hade 24 tidigare, och nu har det 19. Jag tror att det handlar om att det har klustrat ihop sig i den borgerliga politiken och inte kan profilera sig i vissa saker där vi skulle kunna vara väldigt väl överens.Det är den gamla politiken som fortsätter i Sveriges riksdag. Det är samma gamla trötta politik och inte nya idéer, utan man trampar på vidare. Det är någonting som det väldigt tydliga högerpartiet Sverigedemokraterna går in och stöttar. Det märks nu i vardagen bland alla arbetslösa. De hade förväntat sig att kunna få ett bättre omställningsstöd. Det märks bland alla ungdomar som nu inte får en chans till en utbildning som kan leda till jobb.Jag förstår inte hur ni på den borgerliga kanten och ni i Sverigedemokraterna kan sitta nöjda med att fas 3 fortsätter. Fas 3 är kritiserat och utnyttjat både ekonomiskt och av människor som sitter inlåsta i arbetslöshet. Det applåderar Sverigedemokraterna. De applåderar högerpolitiken.Varför sa man nej till en rimlig nivå på a-kassan? Det är obegripligt. Varför säger man nej till alla ungdomssatsningar när ungdomsarbetslösheten är så hög och när vi har sett att de tidigare lösningarna inte fungerar? Varför säger man nej till alla arbetsmiljösatsningar? Det är fullständigt obegripligt.I tidigare debatter har vi fått höra att Sverigedemokraterna verkligen vurmar för de här sakerna. Men i praktisk handling sitter de i kammaren och röstar nej och fäller alla goda förslag. Varför röstar man ja till en fortsättning av fas 3? Det är lika obegripligt.Herr talman! Låt mig få göra en kort analys av den svenska modellen. Den svenska modellen beskriver någonting där essensen finns i kärnan i det politiska styrkefältet i Sverige. Vår modell bygger på att det finns två jämnstarka parter och en aktiv stat. Men i vår analys säger vi att spänningen ligger mellan arbete och kapital. Jag vet att ni på den borgerliga kanten gör samma analys fast ni har en annan fördelning, där ni lutar mer åt kapitalet medan vi lutar mer åt arbetet. Det var så fackföreningarna bildades en gång i tiden, för att balansera utnyttjandet av arbetskraften och för att kunna få en jämnare och bättre fördelning. Den analysen delar vi, fast från olika håll.Frågan är: Vilken analys gör Sverigedemokraterna? Som sverigedemokrat står man och pratar om ett folk, att alla tillhör ett folk och att det inte är någon skillnad mellan direktören och den timanställde i fabriken. Det finns ingen skillnad, och man pratar om en klassförbrödring. Då kan vi fråga oss: Var ligger deras analys? Den stämmer inte in på vår och inte heller på borgarnas.Man kan fundera på en sak. Sverigedemokraterna avskyr fackföreningarna. Det har de visat i ord och handling. Låt mig ge ett exempel: De vill luckra upp lagen om anställningsskydd. På vilket sätt förflyttar man då makt mellan arbete och kapital? Jo, naturligtvis mer till kapitalägarna. De försöker sig på att vi ska lagstifta i riksdagen om att man ska kunna starta konkurrerande fackföreningsrörelser. Varför då? Jo, därför att de inte tycker om de svenska fackföreningarna i dag.Sverigedemokraterna går så långt att de skriver i en motion att man borde slopa första maj. Första maj är en manifestation från arbetarrörelsens sida där man har samlats just för att kunna få en utjämning i samhället - en utjämning av makt mellan arbete och kapital. Men Sverigedemokraterna tycker att det sliter sönder Sverige. Det sliter väl sönder Sveriges folk, då.Sverigedemokraternas analys är klar. Den handlar inte om arbete och kapital. Den handlar om kultur. Där ligger essensen och kärnan, vilket vi har fått höra också tidigare i veckan. Vi som inte är födda i Sverige tillhör olika nationer. Då skulle jag i så fall tillhöra den finska nationen.Om man går in och stöder en borgerlig allians vet man samtidigt att det i denna allians förekommer diskussioner om sänkta ingångslöner. Det finns lanserat av Centerpartiet - det flyger omkring där - och av Folkpartiet. Det finns diskussioner om förändringar av lagen om anställningsskydd. Jag vet inte hur Kristdemokraterna nu för tiden ser på den så kallade proportionalitetsprincipen, det vill säga att man via lagstiftning går in och kväver fackföreningarnas möjligheter att genomföra och ta till stridsåtgärder. Det kan Désirée Pethrus svara på.Herr talman! Vi har haft en mycket omtumlande höst. Men politiken står klar. Vi vet var värderingarna finns. För oss är värderingarna solklara. Vi står för ett mer jämlikt samhälle. Vi står för en bättre balans på arbetsmarknaden. Vi står för bättre medel för att kunna göra den nödvändiga omställningen för framtiden. Vi står för demokrati och allas lika rätt och värde.

Herr talman! Vi debatterar i dag arbetsmarknadsutskottets betänkande AU2 om statens utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetslivHerr talman! Det finns mycket på den svenska arbetsmarknaden som fungerar relativt bra. Den svenska modellen har historiskt varit ett bra verktyg för att uppnå stabilitet på arbetsmarknaden med förutsägbarhet och relativt goda villkor för såväl arbetsgivare som löntagare. Sverige har över tid utvecklats från ett samhälle präglat av tunga låglönearbeten med hårda villkor för industri, gruv, skogs och jordbruksarbetare via stora industriföretag till ett tjänstesamhälle, där de små och medelstora tjänsteföretagen numera är de företag där de nya jobben växer fram.Herr talman! Problemen är numera ändå fler och växande. Vi har en arbetsmarknad med ökad otrygghet. Många står i dag utanför a-kassan och har låg ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. A-kassan ger inte heller den grundtrygghet som är nödvändig för en alltmer flexibel arbetsmarknad. Vi har ett överutbud av arbetskraft, inte minst lågutbildad arbetskraft, via reglerna för arbetskraftsinvandring, den ansvarslösa migrationspolitiken och utstationerad arbetskraft från låglöneländer inom EU. Det permanentar en hög arbetslöshet. Det skapar också ett tryck nedåt på arbetsmarknadens lägsta löner.

Extremt låga löner, långa arbetspass, bristande arbetsmiljö och fler arbetsplatsolyckor är ett resultat av denna politik. Min kollega Magnus Persson kommer senare att gå djupare in på just arbetsmiljöfrågorna och vår politik på det området.Herr talman! Vi sverigedemokrater anser att arbetslöshetsförsäkringen ska vara allmän och gälla alla på arbetsmarknaden. Den ska vara helt ut solidariskt finansierad via skattsedeln och erbjuda den grundtrygghet som en alltmer flexibel arbetsmarknad kräver. Vi vill i vårt budgetalternativ höja taket i ersättningen till 1 200 kronor de första 100 dagarna för att från dag 101 vara 800 kronor.

Mot slutet av budgetperioden skulle det innebära ett höjt tak med drygt 3 000 kronor i månaden. En satsning på just ökat lönestöd riktas också till dem som i dag befinner sig i fas 3. Det glöms ofta bort att ungefär en tredjedel av dem som befinner sig i fas 3 har någon form av funktionshinder.En av de bästa och mest effektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är starta-eget-bidraget. Det visar de flesta utvärderingarna. Vi vill öka tiden för start-eget-bidraget till nio månader samt sänka den generella åldersgränsen till 20 år.Herr talman! Vi vill slopa lex Laval på riktigt och ge de svenska fackföreningarna möjlighet att ta till stridsåtgärder mot utstationerade företag. Vi vill också begränsa tiden för utstationerade i Sverige till tre månader. Dessutom vill vi ha ett huvudentreprenörsansvar som gäller alla. Månadsrapportering och anmälningsplikt ska vara tvingande för samtliga företag som har utstationerad arbetskraft i Sverige.I nuläget är det oklart exakt hur många utstationerade löntagare som finns i Sverige, vilka löner de jobbar för samt hur länge de har varit och kommer att vara här. Det ska införas en bortre maxgräns för hur länge en arbetstagare kan vara utstationerad i Sverige. Den bör sättas till tre månader. Om en arbetsgivare behöver ha utstationerad personal längre går det enligt inremarknadsakten att arbetskraftsinvandra på vederbörligt sätt och betala skatt i Sverige.Den 31 mars 2014 skrevs ett huvudentreprenörsansvar in i byggavtalet. Det är väl bra. Men problemet är att det inte gäller alla på arbetsmarknaden. Det innebär att företaget högst upp har det yttersta ansvaret för att arbetsvillkor, löner och kollektivavtal följs av alla underentreprenörer på arbetsplatsen. Men det är begränsat, till exempel när det gäller utstationerade arbetstagare som inte är medlemmar i Byggnads. Sverigedemokraternas uppfattning är att samtliga företag och anställda inom byggsektorn ska omfattas av ett lagstiftat huvudentreprenörsansvar, oavsett ursprungsland, fackligt medlemskap eller om företaget är organiserat genom en arbetsgivarorganisation.Vi vill också ha behovsprövad arbetskraftsinvandring.

Herr talman! Sven-Olof Sällström talar precis tvärtemot vad han gjorde den 3 december. Då röstade han nej till allt det som han nu beskriver. Han röstade nej till högre a-kassa, han röstade nej till satsningar mot arbetslösheten och han röstade ja till en fortsättning av fas 3.I dag står han i talarstolen och vittnar om helt andra saker. Då kan man fråga sig var han befinner sig på den politiska skalan. Är han mitt emellan höger och vänster, eller var är han? Jag hävdar att Sven-Olof Sällström är en utpräglad högerpolitiker.Det finns en person här i kammaren som har haft ett långt anförande riktat till en organisation som inte ens var representerad i kammaren - Transport. Sven-Olof Sällström höll ett mycket affekterat anförande om Transport eftersom Sven-Olof Sällström inte tycker om fackföreningsrörelsen. Den svenska fackföreningsrörelsen har inskrivet i sina stadgar att alla medlemmar har ett lika värde. Men det strider mot den ideologi som Sven-Olof Sällström är en del av. Han försöker göra både och. Han röstar med högern och vittnar om att vänstern har bra förslag.Min fråga, som är grundläggande, till Sven-Olof Sällström är egentligen hur han ser på den analys som finns på arbetsmarknaden. Finns det en konflikt mellan arbete och kapital, eller existerar den inte? Frågan är i så fall vad den stora konflikten i samhället är.

Herr talman! Jag vill börja med att tala om mitt anförande om Transport. Det grundades på att Transport oskäligen uteslöt sverigedemokrater, just för att de var sverigedemokrater.Transport och övriga LO-fackförbund är en del av arbetslagstiftningen i Sverige och en del av dess tillämpning. Man har brett ut sig genom domare i Arbetsdomstolen, och genom sin tillämpning av de kollektivavtal som finns tillämpar man också den rättskipning som finns på området. Det är alltså inte likhet inför lagen. Det var det som mitt anförande gällde och ingenting annat.När det gäller a-kassa, fas 3 och så vidare har vi 27 utgiftsområden i statens budget, inte bara arbetsmarknaden. Som helhet var er budget förskräcklig, Raimo Pärssinen. Varför? Jo, för att den byggde på ett partis åsikter, Miljöpartiets, när det gällde begränsningar för att utveckla företagande och möjlighet att bo på landsbygden, beskattning av företag på landsbygden, beskattning av tung industri och när det gällde svenskt jordbruk.Det fanns delar i ert förslag som var fullständigt ofinansierade. Ni säger att ni ska sänka pensionärsskatten, när ni får råd någon gång i framtiden. Men det fattades redan 17 miljarder i er migrationspolitik, om man går efter Migrationsverkets prognoser. Ni byggde alltså er budget på ett luftslott.Det ni skulle ha gjort den 3 december, Raimo Pärssinen, om ni ville genomföra allt detta, hade varit att rösta på Sverigedemokraternas ramar. Då hade ni fått precis det ni ville. Ni hade fått höjd a-kassa, slopad fas 3 och så vidare. Ni hade fått stärkta rättigheter för svenska fackföreningar att ta strid, till exempel när det gäller lex Laval. Men det gjorde ni inte.
Herr talman! Det är inte alls min mening att försöka mästra Sven-Olof Sällström. Det vill jag inte göra. Däremot vill jag höra vad han egentligen tycker. Det var många fler än jag som nu hörde en högerpolitiker stå här och hylla de ekonomiska förslag som den borgerliga kanten lägger fram. Samtidigt drar han upp kritik mot fackföreningen Transport när han säger att de på något vis äger rättskipningen. Men vi vet att balansen på arbetsmarknaden har förskjutits åt höger under den borgerliga regeringen.Det är klart att Sven-Olof Sällström är en högerpolitiker. Varför skulle han annars vilja luckra upp LAS? Jo, han säger att då överlever fler företag. Men det ligger en ideologi bakom eftersom han vägrar att svara på om det finns en konflikt mellan arbete och kapital. För Sven-Olof Sällström handlar det nämligen om kultur. Konflikten finns inte mellan direktören eller ägaren av koncernen och de som är anställda på golvet. I Sällströms värld finns konflikten i om någon av de anställda heter Pedro, Raimo, Ahmed eller Tore. Det är det som han skjuter in sig på. De tillhör nämligen olika nationer, och om det blir för många nationer på arbetsplatsen blir det inte bra.Erkänn nu, Sven-Olof Sällström! Svara på om det finns någon en mellan arbete och kapital, som vi hävdar och som de borgerliga partierna hävdar. Det är där spänningsfältet i politiken ligger.Jag hävdar att Sven-Olof Sällström är långt ute på högerkanten. Han är fackföreningsfientlig. Han lägger fram förslag och röstar i Sveriges riksdag på förslag som har udden riktad mot de arbetslösa och mot de inskrivna i fas 3. Han riktar udden mot dem som skulle behöva mer utbildning för att komma vidare, som behöver hjälp med utbildning och att komma i jobb. Men i talarstolen talar han om vilken ängel han är för löntagarna. Det är en skam!
Herr talman! Raimo Pärssinen, ja, vad ska man säga? Alltså seriöst: Vad innebär den rödgröna regeringen för svenska löntagare och företag, för både kapital och arbetare? Jo, den innebär färre jobb, det skriver ni i er egen budget. Det innebär sämre tillväxt, det skriver ni i er egen budget. Det innebär sämre pensioner eftersom pensionsbromsen slår till just för att tillväxten och jobben blir färre. Det skriver ni i er egen budget. Det kommer ni inte undan.Det som vi står upp för och det som är rätt naturligt är att det som gynnar svenska företag och får dem att växa och skapa nya jobb gynnar också löntagare. Det är det som har varit så unikt med den svenska modellen, att vi har ett exceptionellt högt antal stora företag som har fått växa i Sverige, som har varit väldigt lönsamma och lyckosamma. Vi har ett högt antal miljardärer i ett internationellt perspektiv. Vi har rika människor i Sverige samtidigt som vi har haft en grundtrygghet på den svenska arbetsmarknaden. Det har vi fått genom den svenska modellen, och den står jag fullt upp för.Det är inget motsatsförhållande, Raimo Pärssinen. Det som är bra för svenska företag, som skapar svenska jobb, är också bra för svenska arbetare och löntagare.Det som ni gör och inte tar något ansvar för är till exempel den svarta sektorn när det gäller arbetskraftsinvandring. Man jobbar betydligt längre än 40 timmar i veckan, och man har betydligt lägre lön än avtalad lön. Det gäller utstationerade arbetstagare, cabotagetrafik, utstationerade i byggbranschen och utstationerade i transportnäringen. Er representant i EU-parlamentet, Jens Nilsson, röstade inte i går för ett förslag som skärper regelverket för fusk med körkort inom EU. Vi tar ett delat ansvar.

Herr talman! Miljöpartiet anser att det finns jobb att göra i Sverige. Miljöpartiet vill investera i kollektivtrafik, moderna bostäder och förnybar energi. Miljöpartiet vill modernisera industrin och satsa på grön teknik. Alla dessa satsningar leder till fler jobb, samtidigt som vi tar ett klimatansvar.Herr talman! Jag träffar många ungdomar som beskriver en arbetsmarknad som är svår att komma in på. Det är alldeles för många ungdomar som går arbetslösa i dag. Det beror bland annat på att många lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg. Allt fler unga har fastnat i långvarig arbetslöshet och riskerar att tappa tron på sig själva, samhället och framtiden. Detta skapar ett problem, inte bara för den enskilda individen utan även för hela samhället. Nu är det dags att ta ungdomsarbetslösheten på allvar.Herr talman! Alla ungdomar är viktiga, och de behövs. Olika ungdomar har olika svårigheter. Därför behövs det olika verktyg, till exempel utbildning, praktik, kombinerad utbildning och praktik, utbildningskontrakt för unga utan gymnasieutbildning, traineejobb i välfärd med mera.En ny arbetsmarknadspolitik för att minska ungdomsarbetslösheten handlar om att sammankoppla teori och praktik. Detta innebär att skolan och arbetsmarknaden ska komma närmare varandra. Det ska bli lättare att kombinera studier, praktik och arbete.Herr talman! Här vill jag slå ett slag för feriepraktik i form av sommarjobb för unga som går på högstadiet och gymnasiet. Tidig kontakt med arbetslivet gör att ungdomar får erfarenhet, kunskap och framför allt självförtroende. I nästa steg blir det då enklare att fastna på arbetsmarknaden. Därför skulle jag gärna vilja se att alla ungdomar som går på högstadiet och gymnasiet i alla kommuner i landet ska erbjudas feriepraktik.Enligt regeringens bedömning har den arbetsmarknadspolitiska verksamheten under de senaste åren inte varit framgångsrik. Den är i stort behov av förnyelse. Därför satsar regeringen mer än oppositionen på de arbetsmarknadspolitiska utmaningarna. Regeringen framhåller i betänkandet att ungdomsarbetslösheten är högst prioriterad.Herr talman! Det är dags att ta tag i ungdomsarbetslösheten i Sverige, att inkludera alla ungdomar som i dag står utanför arbetsmarknaden. Att unga människor hittar rätt i samhället är viktigt både för att skapa framtidstro och för välfärdens framtida utveckling.Herr talman! Alla ungdomar är viktiga, och de behövs. Med de orden ställer jag mig bakom det särskilda yttrandet från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Herr talman! Den 3 december valde de fem högerpartierna Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna att sätta stopp för viktiga förslag för upprustning och modernisering av det svenska samhället i allmänhet och av den svenska arbetsmarknads och arbetslivspolitiken i synnerhet. De gjorde det genom att rösta ned den budgetproposition som regeringen och Vänsterpartiet hade förhandlat fram. Det är beklämmande på kort sikt, och det är illavarslande på lite längre sikt. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetslivHerr talman! Det är inte i första hand genom arbetsmarknadspolitiken som arbetslösheten kan tryckas tillbaka och sysselsättningen öka. Det är genom investeringar i infrastrukturen, i bostadsbyggandet och i välfärdstjänsterna som det kan ske. Budgetpropositionen innehöll sådana förslag. Också de förslagen röstades alltså ned av högerpartierna. Men arbetsmarknadspolitiken handlar om att lägga till rätta för både dynamik och trygghet när arbetsmarknaden förändras.På a-kassans område innehåller budgetpropositionen en helt nödvändig höjning av taket. I dag slår nio av tio arbetslösa i det taket. Det betyder att a-kassan inte fungerar som inkomstrelaterad försäkring. Taket har stått stilla sedan 2001 samtidigt som priserna har ökat med 20 procent och reallönerna med 25 procent. Sverige har sjunkit som en sten i internationella jämförelser när det gäller a-kassan. Med vårt förslag skulle den som tjänade upp till 25 000 i månaden nu faktiskt få de 80 procent av tidigare inkomst som det har varit meningen att man ska kunna få. Det betyder 5 000 kronor i månaden för den metallarbetare eller sjuksköterska som har drabbats av arbetslöshet. Det skulle ha betytt ett steg bort från dagens situation där en tredjedel av dem som får a-kassa tvingas låna pengar för att klara sig. Dessutom skulle grundbeloppet i försäkringen höjas från 320 kronor till 365 kronor per dag i två steg - en viktig inkomstförstärkning för människor med mycket små marginaler. Vi pratar om den som måste klara sig på 7 000-8 000 i månaden, som skulle få någon tusenlapp mer. Det är inget som utgör skillnaden mellan julklappar eller inte till barnen, vinterskor eller inte om man är en välavlönad riksdagsledamot. Men för den arbetslöse kan det absolut utgöra skillnad. Detta har alltså företrädarna för Sverigedemokraterna och de tidigare regeringspartierna haft framför sig och sagt: Nej, det är inte viktigt. Det ska vi inte ha.Herr talman! För de långtidsarbetslösa, som har placerats i den tidigare högerregeringens fas 3, innebar budgetpropositionen en möjlighet att komma bort från sysselsättning utan lön - tyvärr många gånger meningslös och till och med nedbrytande - till utbildningsinsatser, till extratjänster där fullt subventionerade arbeten med kollektivavtalsenlig lön skulle kunna kombineras med studier. Det är ingenting som skulle ha löst alla knutar i ett nafs, men det hade varit en nyordning baserad på insikter om verkliga problem. Men nej, Sverigedemokraterna och de övriga högerpartierna har avvisat avvecklingen av fas 3.På Arbetsförmedlingen vet vi att läget är problematiskt, på många sätt riktigt allvarligt. Den tidigare regeringen har lagt på allt fler kontroll och bestraffningsuppgifter och dessutom pressat fram tvångsmässiga upphandlingar i stället för att bygga upp intern kompetens.Så har vi arbetsmiljöfrågorna. Det har varit ett antal uppmärksammade dödsfall på arbetsplatserna de senaste åren men också en ökning av arbetsskador som leder till frånvaro. Och det finns många indikationer på dålig psykosocial arbetsmiljö, särskilt inom vissa kvinnodominerade branscher.Den förra regeringen inledde sin tid vid makten med kraftfulla insatser för att försvaga arbetsmiljöarbetet. Det lyckades. Det världsledande Arbetslivsinstitutet lades ned, och resurserna till Arbetsmiljöverket drogs ned kraftigt. Det var en av de tydligaste signalerna som man skickade om vad som är mindre viktigt, ja, vem som är mindre viktig i det här landet, för den avgångna regeringen.Sverige har i dag ett skamligt lågt antal arbetsmiljöinspektörer. Det finns utvecklingstendenser som vi behöver bli bättre på att förstå. Den här regeringen och Vänsterpartiet har därför sett det som helt nödvändigt att stärka arbetsmiljöarbetet och har lagt in 100 miljoner till det. Vad svarar Sverigedemokraterna och de borgerliga på det? Jo, bort med de satsningarna. Det är inte så viktigt. Det är tydligen inga frågor som man brinner för, för det rör i huvudsak människor som man inte ser. Det är klasspolitik uppifrån.Herr talman! Sverigedemokraterna har valt att rösta ned en höjning av taket i a-kassan, det som de har hävdat är deras politik, till förmån för lite extra tid i rampljuset i riksdagens pressrum.

Det är förvisso viktigt att svenska folket tydligt får se att de här valen är gjorda av SD-ledningen, för inte får man höra sanningen av SD:s företrädare här. Men man kan i grunden inte vänta annat av ett parti som opererar i en nyfascistisk tradition.I valet mellan att stoppa en liten skattehöjning för dem som tjänar över 50 000 i månaden och att stoppa ökat inflytande för ett parti som har rasismen som livsluft har allianspartierna valt det första. Och, ja, det visade sig till sist vara viktigare att värna riskkapitalisternas sugrör ned i skattkistorna än att värna anständigheten, värna ställningstagandet för allas lika värde. Det är ett mönster som vi har sett över hela Europa, inklusive flera av våra grannländer. Det är ett oroväckande mönster, och det är dessvärre detta som vi nu ser utkristallisera sig också i vårt land.Herr talman! Nyckelmeningen i det som statsminister Löfven slog fast i samband med att han aviserade utlysningen av extraval var denna: Jag kan inte stillatigande acceptera det som nu händer på högerkanten.Givet Sverigedemokraternas och allianspartiernas agerande, som inte hade stöd i någondera partens kommunikation i valrörelsen, var det riktigt och respektingivande av statsministern att ta det steget. Vi är många i det här landet som inte heller stillatigande kan acceptera det som nu händer på högerkanten. Då kommer också, i det som nu väntar, frågorna om arbetsrätt, arbetsliv och arbetsmarknadspolitiska åtgärder att vara av yttersta vikt.Vid dagens votering senare blir det alltså, tack vare den samlade högerns fem partier, ingen förbättring av a-kassan, inga satsningar på arbetsmiljöinspektioner, ingen avveckling av fas 3 och ingen uppryckning av Arbetsförmedlingens arbete. Men det är sådant som jag kan lova att vi i Vänsterpartiet kommer att fortsätta strida för i den här kammaren och i den valrörelse som vi redan är inne i. Vi tycker nämligen att arbetslösa behöver stöd i stället för ekonomisk bestraffning. Vi tycker att ungdomar förtjänar att tas på allvar i stället för att, som i dag, sättas i 90-dagarskarantän på Arbetsförmedlingen. Vi tycker att långtidsarbetslösa förtjänar bättre än förvaring i fas 3. Och vi menar att svenska folket förtjänar bättre än den högerbudget som utskottet dessvärre har ställt sig bakom.God jul!

Herr talman! Jag ska börja med att yrka bifall till utskottets förslag.Sedan 2006 har mer än 300 000 människor fått ett jobb att gå till. Närmare 200 000 har lämnat utanförskapet under alliansregeringens tid. Med våra reformer har Sverige lyckats bättre än de flesta andra länder. Vi kan konstatera att fler fortfarande kommer i jobb och att arbetslösheten fortsätter nedåt, tack vare Alliansens politik. Om Alliansen fortsatt hade varit i regeringsställning skulle vi ha rivstartat det så kallade Sverigebygget. Det är våra samlade förslag för fler jobb, för hur vi knyter ihop Sverige och för att företag och människor ska kunna växa och verka i hela landet. Det handlar bland annat om en ny stambana för höghastighetståg, mindre byggkrångel för fler bostäder, utbyggd kollektivtrafik och förbättrad infrastruktur i hela Sverige. Allt detta skulle ha skapat många tiotusental fler jobb.Utmaningarna på svensk arbetsmarknad är alltjämt stora. En tydlig arbetslinje med starka drivkrafter att arbeta är en förutsättning för hög sysselsättning. Villkoren för entreprenörskap och företagande måste också bli bättre, för det är just i de små och medelstora företagen som de flesta jobben kommer till. Därför är det illa att vi har en vänsterregering som föreslår skattehöjningar på just jobb och företagande som är drygt 40 gånger större än deras satsning på jobb och företagande.Det är det första jobbet som är det viktigaste jobbet. Sverige har lyckats bra, medan ungdomsarbetslösheten har ökat i de flesta andra länder i EU. Den har till och med ökat dubbelt så mycket i många andra länder.Halverad restaurangmoms och nedsatt arbetsgivaravgift har gett närmare 20 000 unga jobb och skulle ha fortsatt att ge jobb. I vår budget fortsätter vi att sänka kostnaderna för att anställa unga, just för att öka chansen till det första jobbet. Vi knyter ihop jobb och utbildning och stärker lärlingsutbildningen. Det är en bättre väg än skattehöjningar på jobb.Herr talman! Den viktigaste åtgärden för fler jobb har varit jobbskatteavdraget. En vanlig LO-familj har fått 4 000 kronor mer i månaden att spendera, tack vare jobbskatteavdraget. Det är därför som det är hushållen som just nu håller uppe en stor inhemsk efterfrågan och som gör att fler jobb kommer till. Men vi har fler förslag i vår budget, och jag ska nämna några.Vi satsar 16,5 miljarder på Arbetsförmedlingen och olika arbetsmarknadsprogram. Det är en förstärkning med hela 175 miljoner från årets budget. Arbetsförmedlingens förmåga att förmedla jobb måste förbättras. Därför förenklar vi stödsystemen för att göra dem mer lättanvända för både arbetsförmedlare och arbetsgivare. Vi har förenklingar i de arbetsmarknadspolitiska regelverken. Vi inför matchningsanställningar, som är en ny anställningsform. Personer som har a-kassa ska kunna delta i kortare utbildningar med bibehållen ersättning. Vi vill ge ett yrkesintroduktionsstöd till dem som är långtidsarbetslösa. Samhall ska kunna erbjuda tillfälliga anställningar för att framför allt unga ska kunna bli anställda hos annan arbetsgivare.Vi vill ge unga större möjlighet att studera vid folkhögskola. Det ska vara möjligt att gå från jobb och utvecklingsgarantin till reguljära studier. Om man inte fått ett jobb efter avslutade studier ska man kunna gå tillbaka i garantin med samma ersättningsnivå som tidigare.Fler med risk att bli långtidsarbetslösa ska få tidiga programinsatser med praktik och förstärkt förmedlingsstöd. Men 90-dagarsgarantin har prövats förr, och den avskaffades av den socialdemokratiska regeringen för att den helt enkelt inte fungerade.Alliansen prioriterar alltså fler jobbreformer framför att höja ersättningen i a-kassan. Vi skapar förutsättningar för fler riktiga jobb, inte högre ersättningar och bidrag. Om vänsterregeringens budget hade blivit verklighet skulle uppemot 2,4 miljoner i Sverige ha drabbats av skattehöjningar. Totalt höjer man skatterna på arbete med 16 miljarder, och det skulle ha fortsatt med 25 miljarder året därefter. Det är inte en ansvarsfull politik för att värna jobben och tillväxten i Sverige.

Herr talman! Min fundering till Katarina Brännström är: Var finns Moderaternas vision, och hur ser den ut?Jag kan konstatera att ni fortsätter med precis samma saker som ni gick till val på och som ni förlorade valet på. Det sista året under er regeringsmakt blev ni starkt kritiserade för att vara idélösa och inte ha några visioner. Ni körde samma recept hela tiden.Nu får vi återigen höra från talarstolen att det ska vara en tydlig arbetslinje, sänkta skatter och en usel a-kassa. Fas 3 ska vara kvar. Man ska också skära ned på arbetsmiljöområdet. Det är samma politik, Katarina Brännström, som ni förlorade valet på.Om vi tänker efter var det faktiskt så att Moderaterna gjorde ett historiskt dåligt val och tappade 23 mandat i riksdagen. Ändå håller ni ihop den så kallade Alliansen stenhårt och tror att det ska gå bättre nu, fast ni kör samma politik.Varför inser ni inte att fas 3 är en mycket dålig åtgärd? Är det så att Roger Haddad, Annika Qarlsson och Désirée Pethrus säger till Moderaterna att detta är jättebra och måste vara kvar? Eller är det Katarina Brännström och Moderaterna som tycker att fas 3 är alldeles utmärkt och något man ska fortsätta med? När vi fick höra regeringsförklaringen fanns det en stor förhoppning ute i landet om att åtminstone detta förhatliga fas 3 skulle försvinna.
Herr talman! Det är fascinerande att lyssna på Raimo Pärssinen. Under Raimos tidigare anförande funderade jag på hur självbilden ser ut hos Socialdemokraterna. I det anförandet gavs bilden att det är enbart de förslag som kommer från vänsterregeringen som över huvud taget är något att ha. Det är tydligen den enda vägen för Sverige. Det finns ingen annan väg.Det var faktiskt inte så att ni vann valet. Ni gjorde också ett ganska dåligt val. Men ni fick ta över regeringsmakten. Vi har sett hur de här två månaderna har sett ut. Det har tyvärr mest varit kaos.Vi satsar på fler vägar in på arbetsmarknaden. Vi satsar på utbildning. Vi satsar 4 miljarder extra på skolan och den reguljära utbildningen. Vi satsar på utbildningsplatser. Vi satsar inte på arbetsmarknadsåtgärder, utan på riktiga jobb. Det ska faktiskt inte kosta mer att anställa människor. Det borde vara fler som omfattades av sänkta arbetsgivaravgifter. Det är en politik ni aldrig ens har funderat över.
Herr talman! Angående självbilden vet jag inte. Men nog finns det väl en självgodhet hos den så kallade Alliansen också. Vi har hört genom åren att det har gått fantastiskt bra för Sverige. Samtidigt har vi sett att kurvorna gått åt fel håll. Långtidsarbetslösheten har fördubblats. Det är 400 000 arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten är hög också i en internationell jämförelse. Visst kan man tycka att det är ganska bra i Sverige, men det gör inte vi.Nu kommer det återigen. När jag säger att det är en gammal och trött politik handlar det om skattesänkningar. Ni pratar om att sänka arbetsgivaravgiften. Bara för att arbetskraften blir billig går det bra, tror ni. Det är skillnaden mellan oss, Katarina Brännström. Vi är övertygade om att arbetskraften måste kunna gå in och bli produktiv så fort som möjligt. Man ska kunna gå in med goda kunskaper, komma i jobb snabbt och skapa ett mervärde. Det är därför vi vill satsa mycket mer och få Arbetsförmedlingen att bli en riktig matchningsspecialist. Det är det företagen vill ha. De vill inte bara ha billig arbetskraft. De vill ha arbetskraft som kan gå in så fort som möjligt och göra ett gott jobb, vara produktiva och bidra på det sättet. Ni har i stället billighetstanken.Vi har haft ganska många debatter här i kammaren, Katarina Brännström, ibland trivsamma, ibland kanske mindre trivsamma, men vi är goda vänner ändå. Jag hävdar dock fortfarande att ni kör fram samma politik som ni förlorade valet på. Ändå - apropå självbilden - är ni övertygade om att det är det rätta receptet för Sverige. Jag tror inte att svenska folket riktigt håller med om det.Vi ska inte prata om arbetsmiljön. Det har vi gjort så många gånger. Men det är fortfarande samma recept. Ni vill skära ned och sänka skatterna.

Herr talman! Det var en mjuk ton, må jag säga! Den är jag tacksam för.Jag tänkte på det här med arbetslösheten och självbilden. Ni skriver, Raimo Pärssinen, i ert särskilda yttrande, som jag satt och läste i lite extra i går kväll, att arbetslösheten faktiskt är densamma 2014 som den var 2007. Är inte det fantastiskt, efter den djupa kris som kom 2008 och efter alla år av lågkonjunktur därefter? I själva verket var arbetslösheten högst i Sverige 2005, när Socialdemokraterna styrde och vi hade högkonjunktur i landet. Jag kan tycka att det är ett väldigt bra resultat. Det är inget att skämmas över.Vi ligger i topp när det gäller sysselsättningsgraden i EU. Det kan man också kalla en stark utveckling för Sverige. Det ni förlorade valet på 2006 var den dolda arbetslösheten. Man skuffade undan människor i förtida pensioneringar, långtidssjukskrivning och annat. Vi har fått tillbaka många av de människorna i arbetskraften.Hur man ska räkna och vilken arbetslöshetssiffra som är den riktiga kan vi alltid diskutera. Men vi kan vara eniga om att ungdomsarbetslösheten är något som vi gemensamt bekymrar oss för. Jag är säker på att ni har goda ambitioner. Men det är svårt för mig och många andra i Sverige att förstå hur ökade kostnader för att anställa unga skulle vara den bästa vägen för att få fler unga i jobb. Det har ni misslyckats med att förklara.Jag önskar Raimo, ordföranden i utskottet, en vilsam helg och en riktigt god jul. Jag hoppas och tror att vi kommer att träffas i den här kammaren för fler debatter om samma ämne.
Herr talman! Kanske har den viktigaste åtgärden för fler jobb varit jobbskatteavdraget, sa Katarina Brännström. Ja, kanske det. Det är i så fall ganska illavarslande med tanke på att det inte har varit en åtgärd som, utöver modellberäkningarna man använde sig av, har haft ett så gynnsamt utfall. Däremot har det haft tydliga effekter när det gäller att öka inkomstklyftorna i landet.

Det är någonting som hotar jobben och som är dåligt för jobben.Kanske Katarina Brännström kan förklara hur den här mekanismen fungerar. Vad är det som gör att det kan bli fallande sysselsättning och ökad arbetslöshet om till exempel jag eller Katarina Brännström får betala några hundra kronor mer i skatt men att det blir väldig dynamik i samhällsekonomin och arbetslösheten kan sjunka om de som är långtidsarbetslösa får ännu mindre pengar att röra sig med än de har i dag?
Herr talman! Jobbskatteavdraget har inneburit att människor helt konkret har fått mer pengar att röra sig med. Som jag nämnde i mitt anförande handlar det om 4 000 kronor för en LO-familj - per månad. Det finns inte en facklig förhandling som har gett så mycket i lönehöjning som jobbskatteavdraget har gjort.Det är det vi ser nu i alla rapporter om vi tittar på arbetslösheten. Det är den inhemska efterfrågan som gör att arbetslösheten faktiskt sjunker sakta men säkert. Det är alltså det vi köper tjänster och varor för här i Sverige. Då är det klart att det har betydelse att människor får mer i plånboken. Jag tror att det är, precis som jag sa, den bästa modellen för fler jobb.Man kan alltid diskutera hur ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen ska se ut och vara utformad. Den har inte förändrats på länge. Men det är ingenting som vi i vår budget har prioriterat nu, utan vi säger att vi måste satsa på jobben i stället för på ersättningarna. Det är det vi tror på. När man arbetar får man också lägre skatt. Det har varit en framgångsväg, och den fortsätter vi på.Jag funderade på en sak när jag läste det särskilda yttrandet i går. Hur kan Vänsterpartiet ställa sig bakom att det står att det finns flera "generella subventioner till företag"? Då avser man den sänkta restaurangmomsen. Det är en väldigt konstig syn på sänkt moms. I så fall skulle både Ica och Konsum vara subventionerade som har samma moms på maten. Varför behåller man en sådan usel reform om den skulle vara så dålig och kallas subvention? Det skulle vara bra att få svar från Vänsterpartiet på hur ni ser på just det.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetslivHerr talman! En skillnad mellan det som sker i en facklig förhandling och det som nu har skett via statsbudgeten är att om man lyckas förhandla till sig högre löner i en facklig förhandling tar man det ur det utrymme som skapas på företaget och som annars tillfaller ägaren. Det som sker när man gör den omfördelning som högerregeringen har gjort under åren med skattesänkningar är att det som man får i plånboken tas från de gemensamma tjänsterna, som man själv kan vara med och utnyttja. Det tas från satsningar som gör samhället mer rättvist och bättre. Det är skillnaden, och det tror jag att de som bedriver fackliga förhandlingar är väldigt väl medvetna om.Det som är intressant här är att det tydligen är jättebra för att hålla uppe den inhemska konsumtionen att de som har 55 000-60 000 kronor i månaden och har fått jättestora skattesänkningar under de här åren får behålla ytterligare några hundra kronor. Det är jättebra för den inhemska konsumtionen. Men de som sitter där och räknar pengarna i slutet av varje månad och inser att de inte har råd med det och det andra till barnen eller till sig själv - det skulle inte öka den inhemska konsumtionen om de fick en mer anständig a-kassa. Det är en mycket märklig syn på hur ekonomin fungerar som Katarina Brännström och Moderaterna uppenbarligen har. Det är lite synd att det är på det sättet.Restaurangmomsen har varit en dålig och ineffektiv typ av subvention. Subvention betyder alltså i jämförelse med vad andra jämförbara branscher betalar. Det har varit en riktad subvention till de här branscherna, och det har inte gett de sysselsättningseffekter som man hade sagt att det skulle. Därför är det rimligt att utvärdera det.
Herr talman! Jobbskatteavdraget har faktiskt haft störst effekt för dem med låga inkomster. Det är självklart att det har haft betydelse även för den som har en liten lön. Vi kommer säkert att fortsätta den debatten.Det som också förvånar mig är att Vänsterpartiet i så fall stöder regeringen, som väljer att fortsätta med jobbskatteavdragen. Om de nu skulle vara så dåliga och orättvisa mot de väljare som Vänsterpartiet talar för, varför väljer man den modellen? Varför väljer man en modell där man också fortsätter med den sänkta restaurangmomsen om den är en subvention som är dålig? Ibland förstår jag inte riktigt hur den här politiken går ihop. Men vi skiljer oss åt här, och det är jag faktiskt glad för.Det jag också kan kommentera är arbetslösheten, som var störst 2005. Vi har lyckats få ned arbetslösheten under krisåren. Vi har fått fler i arbete. Vi har fått ut flera hundra tusen ur utanförskapet. Det visar ju att den politik vi har haft faktiskt har haft effekt trots att det har varit en djup kris under de här åren.Jag tror att det finns mycket kvar att göra här, men Vänsterpartiet och Moderaterna kommer alltid att skilja sig åt. Det kan vi diskutera.Jag vill också passa på att önska en god jul till Vänsterpartiet.
Herr talman! En konstig höst har det varit. Det kanske är en sak vi faktiskt kan enas om över partigränserna.Efter valet i höstas var det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som med 0,02 procent ökat väljarstöd utropade sig till valets segrare. Sedan har vi haft brutna överenskommelser, sifferbingo, tomma händer och varannandagspolitik som kröntes av att statsministern utlyste nyval. Det är ett historiskt misslyckande.Jag kan konstatera att i varje utgiftsområde står S, MP och V för en mer expansiv politik än Alliansen. Så även här, men varje krona som de ger mer än vi gör har de skickat räkning på till ungdomarna och landsbygden genom höjda arbetsgivaravgifter och kilometerskatt.Herr talman! 340 000 fler har ett jobb att gå till jämfört med 2006 när vi tog över. Trots det möts fortfarande många unga, nyanlända, funktionsnedsatta och de som varit arbetslösa länge av stängda dörrar till arbetsmarknaden. Det är tydligt att fler reformer behövs. Centerpartiet fortsätter driva på för att hela Sverige ska växa och för att alla ska ha chans att få ett jobb.Små och medelstora företag är jobbmotorn runt om i hela Sverige. Fyra av fem nya jobb skapas där, nya jobb som lägger grunden för ett minskat utanförskap och mer skattekronor som kan användas till omsorgen om de gamla och till skolan för de unga. Viktigast för att det ska bli fler jobb är villkoren för de små och medelstora företagen och att minska kostnaderna och regelkrånglet, för det är där och då som jobben växer fram.Sverige byggs starkt genom att fler har arbete. Alliansens mål är att alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Målet är 5 miljoner i arbete 2020. Olika åtgärder är viktiga komplement, men kärnan i Alliansens politik är fler jobb. Att det går allt bättre i vår omvärld börjar nu få genomslag också i Sverige. Den svenska exporten har hämmats under många år men kommer att öka. Det har varit hushållens konsumtion som hållit Sverige på fötter. Jobbskatteavdraget har genom åren varit en viktig faktor i det. I dag har Sverige jämfört med övriga EU-länder både det högsta arbetskraftsdeltagandet och den högsta sysselsättningsgraden, men också samtidigt en hög arbetslöshet. Det beror på att fler människor står nära arbetsmarknaden i dag, i stället för att gömmas och glömmas som under regeringen Persson. Herr talman! Regeringens nedröstade budgetförslag hade inriktning på tillfälliga platser. Fokus skulle med den inriktningen ha skiftat från full sysselsättning till insatser som riskerar att flytta människor bort från arbetsmarknaden. Regeringen hade skattehöjningar på jobb och arbetsinkomster med drygt 40 gånger så mycket som deras små, små satsningar på företagande. Att strama åt efterfrågan och samtidigt försämra förutsättningarna för att anställa hade allvarligt hotat tillväxten på jobb. De jobb som hade förväntats slås ut skulle i stället ersättas av traineeplatser, nygamla garantier och tillfälliga utbildningsinsatser. Utskottet noterar att även regeringen själv i budgetpropositionen uttrycker att: "De skatteförslag som lämnas och aviseras i denna proposition kommer att bidra till att sysselsättningen och BNP dämpas något." Den utredning som skulle se över hela Arbetsförmedlingens verksamhet som vi tillsatte i februari har nu ställts i vänteläge. Utredaren är sparkad, och nytt uppdrag är aviserat, fast vi har inte sett något. Det där med att överväga vilka delar som kan utföras bättre av någon annan än Arbetsförmedlingen är tydligen inget för den nuvarande regeringen. Arbetsförmedlingen, som under decennier varit den myndighet som haft lägst förtroende, får alltså inte granskas. Det är en stor besvikelse. Herr talman! Vad blir det då med alliansbudget i stället? Det finns en rad incitament kvar för arbetsgivare att anställa den som står långt från arbetsmarknaden. Flera insatser för att fortsätta bredda vägarna till jobb finns med: tidiga insatser för den som löper störst risk att bli långtidsarbetslös, en förstärkt matchning med utökade arbetsgivarkontakter och programinsatser tidigt för långtidsarbetslösa, till exempel praktik och förstärkt förmedlingsstöd.Ett nytt förslag från oss är matchningsanställningar för dem som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är en kombination av handledning och kompetensutveckling, som ett komplement till sysselsättningsfasen i jobb och utvecklingsgarantin. Allianspartierna vill även på sikt ge Samhall möjlighet att erbjuda tillfälliga anställningar inom ramen för sitt grunduppdrag. Vi vill också öppna yrkesintroduktionsanställningar för långtidsarbetslösa. Det är viktigt att få en andra chans och kunna fullfölja gymnasiestudier, frivilligt. Vi gör en folkhögskolesatsning som ska motivera unga att återuppta tidigare studier och komplettera sin grundskole eller gymnasieutbildning. Arbetsträning och förstärkt arbetsträning samt det anordnarbidrag som följer med dessa aktiviteter ska införas som insatser inom jobbgarantin för unga. Vi ger också möjlighet för Arbetsförmedlingen att inom befintlig ram ge deltagare vid studiemotiverande folkhögskolekurser möjlighet att studera vidare på folkhögskolans allmänna kurs. Herr talman! På område efter område berättar nu regeringspartierna om allt som kunde ha blivit. Det de inte berättar är vem som skulle betala. Notan tänkte de inte ta själva, utan det var jobbskaparna, ungdomarna och landsbygden som skulle stå för fiolerna. Så blir det nu inte. Alliansens budget är den som gäller, med fokus på förutsättningar för riktiga jobb för fler i stället för åtgärder och låtsasjobb. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Sverige har tillsammans med Nederländerna den högsta sysselsättningen inom Europeiska unionen. Trots detta har vi ett par stora utmaningar. Det är att arbetslösheten bland utrikesfödda fortfarande är alldeles för hög och att många unga är arbetslösa. Folkpartiet menar att fokus främst ska ligga på dem som faktiskt är arbetslösa, det vill säga de som varken studerar eller arbetar. Det finns uppgifter från Arbetskraftsundersökningen som visar att den siffran är 7,7-9,3 procent. En mycket viktig förklaring till denna ungdomsarbetslöshet är att man saknar en fullständig gymnasieutbildning.Folkpartiet vill därför fortsätta reformera skolan och inte minst gymnasieskolans yrkes och lärlingsutbildningar för att motverka avhopp och förebygga att ungdomar slutar skolan utan slutbetyg. Inte minst är det stora avhopp från de yrkesinriktade programmen, ca 40 procent. Jag blir därför nyfiken på Marco Venegas, Miljöpartiet, som talar väl om samverkan mellan arbetsliv, praktik och utbildningssystemet. Då undrar man varför Miljöpartiet då för en politik för att åter teoretisera gymnasieskolans lärlings och yrkesprogram. Detta är ju en faktor som bidrar till att elever hoppar av eller lämnar skolan utan slutbetyg och sedan söker sig till Arbetsförmedlingen.När det gäller de utrikes födda berörde vi detta kort i den integrationspolitiska debatten. Reformer som etableringslagen och vårt nya förslag att förändra och förbättra svenskundervisningen för nyanlända är några exempel på åtgärder som kan förbättra situationen, men det är inte tillräckligt. Vi behöver fortsätta bedriva en ekonomisk politik och en skattepolitik som underlättar inträdet i arbetslivet även för de utrikes födda.Men allt är inte elände. När man lyssnar på vissa talare kunde man tro att vi diskuterar den grekiska arbetsmarknadssituationen, men vi befinner oss faktiskt i Sverige och måste förhålla oss till våra siffror och utmaningar och inte överdriva men heller inte blunda för den verklighet vi ska hantera.Det råder brist på arbetsmarknaden. Företagen efterfrågar kompetens som de inte får. Arbetsförmedlingen visar i sin senaste prognos att Sverige behöver en arbetskraftsinvandring på 40 000 per år om vi ska klara av våra utmaningar.Arbetsmarknadspolitiken behöver därför reformeras ytterligare. Det kan gälla arbetsrätten, ingångslöner och hur vi mer träffsäkert kan använda de miljarder som vi i utskottets förslag - som jag yrkar bifall till - trots allt anslår till bland annat Arbetsförmedlingen. Generellt måste Arbetsförmedlingen bli bättre på att upphandla sina arbetsmarknadspolitiska program. Fortfarande finns en tyngdpunkt på traditionellt manliga yrken, vilket också påverkar kvinnornas deltagande i olika arbetsmarknadspolitiska program. Det gäller utrikes födda kvinnor inom etableringsfasen men generellt också kvinnor som deltar i arbetsmarknadspolitiska program över huvud taget. Här måste det till en förändring för att även stärka kvinnors chans att komma ut i arbetslivet.Herr talman! När det gäller ungdomsarbetslösheten föreslår regeringen flera dyra och ineffektiva insatser som bara tillfälligt gömmer undan ungdomar i olika program. Efter ett år av tillfälliga, fullt subventionerade traineejobb och andra tillfälliga insatser kommer ungdomarna fortfarande att stå utan en fullständig utbildning och ett riktigt arbete med egen lön. Målet med arbetsmarknadspolitiken kan inte bara vara tillfällig sysselsättning utan en trampolin ut i ett riktigt jobb.Det mest effektiva är trots allt, enligt Folkpartiet, att motivera ungdomar tillbaka in i utbildningssystemet och inte minst vuxenutbildningen för att de sedan ska kunna ta steget ut i arbete eller utbildning. Socialdemokraterna har levererat många löften på arbetsmarknadsområdet: traineejobb, extratjänster och 90-dagarsgaranti. Men hur blir det med denna garanti egentligen? Vad menar regeringen med en 90-dagarsgaranti eller, som det står i budgeten, att införa en bortre gräns för hur länge en arbetssökande ungdom kan gå utan insatser? Vilka belägg finns för att arbetssökande som varken studerar eller arbetar inte får stöd från Arbetsförmedlingen? Socialdemokraterna har framställt det som att unga inte erbjuds insatser, och det är fel. Läs Arbetsförmedlingens rapport! Läs budgetpropositionen! Där står det att man får direkta insatser om man bedöms behöva det.Folkpartiet har också beställt en rapport från riksdagens utredningstjänst som bekräftar detta. Av de nyinskrivna unga arbetslösa bedömdes 11 procent ha behov av tidiga insatser. 62 procent fick en chans och fick hjälp direkt. Resten dök inte upp, vilket är förklaringen till att inte fler fick hjälp. De kom enligt Arbetsförmedlingen inte till det avtalade mötet.Vad är det regeringen egentligen lovar ungdomarna? Det kan tolkas som att vissa ska få jobb direkt, att de här unga arbetslösa ska få jobb direkt. Fas 3 ska avskaffas. Och de ska erbjudas jobb direkt, riktiga jobb. Jag tycker att man ska vara väldigt ödmjuk. Många av oss har jobbat med de här frågorna, som är kopplade till utbildningen, väldigt länge. Det är inte så lätt. Det finns en anledning till att vi inte avskaffar fas 3 den 1 januari, fru statsråd. Det finns säkert en anledning till att ni från valrörelsens retorik till s. 36 i budgetpropositionen när det gäller 90 dagar använder begrepp som "stegvis", "successivt" och "förbereda". Det går nämligen inte att införa alla dessa åtgärder per den 1 januari 2015, herr talman.Folkpartiet är, avslutningsvis, mycket kritiskt till att översynen av Arbetsförmedlingen har stoppats. Vi lämnade in en interpellation för tre veckor sedan för att följa upp detta. Reformeringen av Arbetsförmedlingen förblir en av de absolut viktigaste åtgärderna, och det kommer vi att följa upp den första sammanträdesdagen efter jul och nyår.

Herr talman! Jag vill först instämma i något. Katarina Brännström drog föredömligt alla de satsningar som görs. Ibland låter det som att det med Alliansens budget inte blir några satsningar. Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet regerar nu på en alliansbudget och lär få fortsätta med det. Det tycker vi förstås är bra. Annars skulle vi inte ha lagt fram den budgeten.Herr talman! Att ha ett arbete att gå till är för de flesta någonting positivt som ger gemenskap och innehåll i vardagen med utmaningar, och man får använda sina kunskaper. Det ger en ekonomisk trygghet, och det ger möjlighet till utveckling. I Sverige är andelen kvinnor i arbetskraften bland de högsta i Europa, vilket ger kvinnor ökad ekonomisk trygghet och självständighet.Alliansens budgetförslag syftar till att alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Det ger människor makt över sina liv. Vi har lagt fokus på att det ska vara lönsamt att arbeta och på ökat företagande. Vi har sänkt kostnaderna för att anställa unga men också sänkt trösklarna in på arbetsmarknaden för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden i dag.Vi har försökt att brygga över, så att de som är långtidssjuka på ett jobb via Arbetsförmedlingen ska kunna komma ut på ett annat jobb som kanske passar bättre, på en annan arbetsplats. Vår avsikt har varit att bryta det utanförskap och den fruktansvärda situation som rådde under den tidigare socialdemokratiska regeringsperioden, då 140 personer sjukpensionerades varje dag.Vi vill försöka mer att anpassa och hitta vägar så att människor fortsätter att vara i en arbetsgemenskap i någon form. Det kan vara genom sociala företag som har särskild förmåga att anpassa arbetsdagen till den förmåga som den enskilde faktiskt har. Socialdemokraterna har tyvärr velat lägga ned fas 3 för dem som är mest utsatta. Det handlar om ungefär 10 000 personer som har varit långtidssjukskrivna och som nu har en möjlighet att få ett jobb att gå till.Med vår budget finns det nu möjlighet för dessa långtidssjukskrivna att i lugn takt kunna fortsätta i fas 3 för att prova på att jobba i syfte att förhoppningsvis kunna komma ut i det ordinarie arbetslivet igen. Alla ska få delta i arbetslivet efter sin förmåga.Herr talman! Det är en stor grupp asylsökande som nu kommer med anledning av de stora flyktingströmmarna i världen. Dessa måste nu snabbt få stöd för att kunna komma i arbete. Det handlar om en snabb validering av kompetens men också om praktikplatser och träningsplatser. Därför avsätter vi i budgeten ökade resurser för att Arbetsförmedlingen ska klara det så kallade etableringsuppdraget, där asylsökande har möjlighet att söka arbete och praktik.Herr talman! En av de stora frågor som har debatterats under hösten är det som tidigare har varit upp här: S och MP:s förslag om statligt betalda traineejobb för unga. Traineejobben ska då ersätta anställda i vården som går i pension, säger man. För mig låter det som helt fel väg att gå. Alliansen sänkte i stället arbetsgivaravgifterna för unga på den vanliga arbetsmarknaden. Här skulle man tvinga in unga i särskilda uppgifter som de kanske inte alls vill ha. Till och med Vårdförbundet och andra reagerade. De ville inte att vården skulle vara en arbetsmarknadsregulator.Unga behöver komma ut i arbetslivet så fort som möjligt. De behöver avtalsenliga löner. Men för arbetsgivaren blir det med vår politik billigare att anställa unga, eftersom de har mindre arbetslivserfarenhet.Herr talman! Nu hoppas jag att vi låter unga få riktiga jobb i stället för traineejobb. Därför behöver vi rösta på Alliansens budget. Alliansens budget innebär också att vi nu kan behålla RUT-avdraget, som har gett jobb till många som saknar etablering på arbetsmarknaden, såsom unga men också personer med invandrarbakgrund. Det ger många en möjlighet att få sitt första jobb. Det är en väg in i arbetslivet.Herr talman! Vi kristdemokrater har under de senaste åren lagt fram förslag med fokus på dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, som personer med funktionsnedsättning och personer med invandrarbakgrund. I de här grupperna är det generellt en högre arbetslöshet, och det är där vi behöver särskilda insatser för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.Vi från Kristdemokraterna lade redan 2008 fram ett förslag om att reformera Arbetsförmedlingen. Vi menar att huvuduppgiften ska vara att matcha arbetssökande med nya arbeten, snarare än att förmedla arbetsmarknadspolitiska program. Detta var också någonting som Riksrevisionen anmärkte på i en genomgång som jag tror kom 2006. Man konstaterade att arbetsförmedlarna förmedlade fem gånger så många Amsprojekt som riktiga jobb. Vi kristdemokrater föreslog därför att vi skulle göra en ny modell kring arbetsmarknaden, liknande den som Australien har, där man har konkurrensutsatt arbetsförmedlingen och där man, precis som bemanningsbranschen, arbetar just med matchning i fråga om jobb. Fler och fler företag vänder sig nu hellre till bemanningsföretag än till Arbetsförmedlingen för att få rätt arbetskraft. Här tror vi att det finns någonting att lära.Herr talman! Vi kristdemokrater önskar på sikt höja taket i a-kassan, vilket har nämnts här. Men vi tycker inte att det är rätt läge nu, för vi har inte kommit ur den ekonomiska krisen i Europa. Vi måste fortsatt vara restriktiva, och i nuläget prioriterar vi hellre att lägga resurser på jobbskapande åtgärder.Till syvende och sist handlar det nu om att alla olika politikområden ska samverka för att arbetslinjen ska fungera optimalt. Därför är budgeten en helhet, som någon sade här. Alliansen har sett att vi måste hålla ihop budgeten. Jobbpolitiken, näringspolitiken, socialförsäkringssystemen, skattepolitiken och en ansvarsfull ekonomisk finanspolitik ska förstärka varandra för att hjulen ska snurra och för att det ska skapas nya jobb.

Herr talman! Det finns i dag i Sverige ungefär 4,8 miljoner jobb. Vi borde ha drygt 5 miljoner jobb, för vi har en ganska hög arbetslöshet. Nästan 400 000 människor går utan arbete. Men på den här arbetsmarknaden kommer det i år att göras ungefär 1,3 miljoner anställningar. Det är ett mått på omställningen på den svenska arbetsmarknaden.Den riktiga omställningen är inte riktigt så stor. När det gäller en del av de här anställningarna handlar det nämligen om en ny visstidsanställning på samma jobb för samma person. Men det är ändå kanske 600 000-700 000 personer som är nya på jobbet ett normalt år på arbetsmarknaden i Sverige. Det är alltså en arbetsmarknad där vi har färre än 5 miljoner jobb. Det säger något om förändringstakten på arbetsmarknaden och betyder att matchningen måste ske oftare och oftare. Det innebär att när matchningen inte fungerar eller fungerar dåligt som den gör i dag i Sverige blir det grus i maskineriet i arbetsmarknadens funktionssätt, och det är allvarligt.Jag menar att det är bra med den här omställningstakten på arbetsmarknaden. Jag tror att den kommer att öka, och jag välkomnar det. Jag tror att det är en konkurrensfördel för Sverige att vi är snabba och bra på omställning och flexibilitet på arbetsmarknaden.Men det ställer också stora krav på politiken, och därför är det allvarligt att riksdagen nu kommer att rösta nej till de stora utbildningssatsningar som regeringen har föreslagit. Det blir färre platser i högskolan och färre platser på yrkeshögskolan, vilket innebär färre personer som får chans till en yrkesutbildning som vuxna och färre vuxna som får chans att gå in i vuxenutbildningen.Detta kommer att försvåra arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsmarknadspolitiken kan ju aldrig skapa nya jobb, men man kan se till att de lediga jobben tillsätts och att företag kan konkurrera och därmed växa så att nya jobb kan skapas.En av regeringens stora prioriteringar är att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Ungdomar ska kunna få stöd från första dagen. För de ungdomar som riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet - och många har redan gjort det, framför allt de som inte har klarat gymnasieskolan eller av andra skäl har haft särskilda svårigheter på arbetsmarknaden - krävs det en kraftsamling för att säkerställa att man inte bara hamnar i en åtgärd eller någon "pysselsättning" utan att man faktiskt får stöd, inte bara in på arbetsmarknaden utan att man varaktigt kan stanna på arbetsmarknaden. Det är därför regeringen vill satsa stort på gemensamma insatser med kommunerna kombinerat med utbildning.Jag reser nu runt och träffar alla Sveriges kommunledningar och erbjuder dem ett nytt flexibelt samarbete mellan stat och kommun för att vi gemensamt ska kunna använda resurserna så att ett plus ett kanske kan bli tre. Det handlar om att ge möjlighet till riktiga jobb och kombinationer mellan arbete och utbildning som gör att man varaktigt får fotfäste på arbetsmarknaden.Med den budget som riksdagen nu beslutar om kommer det här att ta längre tid, och det kommer att bli svårare. Långtidsarbetslösheten för unga kommer att ta längre tid att bekämpa.Men även med den budget som de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna kommer att rösta igenom kommer jag att fortsätta arbetet för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. För mig är det viktigt att sätta en bortre gräns för hur länge en ung människa får vara arbetslös. Vi har inte råd med långtidsarbetslöshet bland unga.Vår garanti och vårt löfte till unga gäller alla unga, inte bara dem som saknar funktionsnedsättning och är födda och uppvuxna i Sverige.

Kvaliteten i äldreomsorgen behöver utbildat folk, inte att folk tas in från gatan utan undersköterskeutbildning för att arbeta med att ta ansvar för och ge vård och omsorg till våra äldre.Herr talman! Det är några viktiga saker som inte blir möjliga att genomföra efter riksdagens budgetbeslut. Fas 3 blir kvar. Riksdagen kommer nu att rösta nej till att avskaffa fas 3, förmodligen den mest misslyckade arbetsmarknadspolitiska åtgärden som Sverige någonsin har sett. Det är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som i dag omfattar 35 000 personer och som bevisligen inte leder till jobb.Fas 3 är avskydd av många, och man undrar ibland om den är älskad av någon. Men uppenbarligen finns det några individer i den här kammaren som tycker så mycket om fas 3 att man nu kommer att rösta för att människor ska vara kvar i denna återvändsgränd. Jag beklagar verkligen detta, herr talman.Det blir inte heller några nya resurser till arbetsmiljöarbetet. Regeringen har tagit över en situation med skenande sjuktal. Sjukskrivningarna ökar, ökar och ökar. Den arbetsrelaterade ohälsan ökar, ökar och ökar. Det är unga kvinnor som är den grupp som är hårdast drabbad. Det är inte människor i slutet av arbetslivet, utan det är människor som är i början av sitt arbetsliv som nu sjukskrivs och många av dem länge. Jag beklagar att vi inte kan göra de nya satsningar på resurser till fler inspektioner och på kvinnors arbetsmiljö som verkligen hade behövts.Herr talman! Jag inledde med att säga att förändringstakten på arbetsmarknaden är hög och att jag välkomnar det. Jag tror att det är bra. Många nya anställningar sker varje år, men det betyder också att väldigt många människor får lämna sitt jobb varje år. Allt fler människor är delaktiga i en omställning, och individen behöver trygghet under den omställningen för att vi ska kunna och vilja bejaka den flexibilitet och förändringstakt som jag tror är viktig.Nu är det människor som varslas. Det sker hela tiden. Man varslas i Pajala. Man varslas i Långshyttan. Man varslas i Kristinehamn och på väldigt många andra orter.

Det går inte. Vi har inte råd. Det blir inget ridläger i sommar som du hade planerat. Det blir ingen ny dator till 13-årsdagen som jag hade lovat, för mamma eller pappa har blivit arbetslös.Herr talman! Tyvärr innebär budgetbeslutet att resurser fortsätter att slösas på ineffektiva skattesänkningar i stället för att riktas till investeringar, utbildning, jobb och välfärd.Men Sverige har dessbättre inte längre en borgerlig regering. Det betyder att regeringen inom de ramar som budgeten ger kommer att fortsätta förnya och vässa arbetsmarknadspolitiken. Det finns en hel del som går att göra.Herr talman! Jag beklagar budgetbeslutet, men regeringen kommer ändå att bedriva en rödgrön politik!

Herr talman! Det är intressant, det här. Jag har en fråga som handlar just om traineejobben, som vi tidigare har kritiserat och debatterat här i kammaren.Därför undrar vi hur angelägna ni egentligen är om traineejobben. Tror ni fortfarande på dem? Ministern säger att hon åker runt i kommunerna och diskuterar med den offentliga sektorn. Jag undrar om det finns satsningar på jobb även i näringslivet och i den privata sektorn. Åker arbetsmarknadsministern runt till de olika småföretag som är framtiden på jobbmarknaden?Vi kommer naturligtvis att behöva många i vården, men jag tror inte att arbetsmarknadspolitiken ska lösa jobben inom vården. Jag tror att många av de ungdomar som i dag utbildas inom vårdsektorn har ambitioner.Mina frågor är därför: Är ni beredda att sälja ut traineejobben? Vill ni ha satsningar även i den privata sektorn? Hur ska vi skapa nya jobb för unga i den privata sektorn?
Herr talman! Nu hör vi från Kristdemokraterna att man inte vill använda arbetsmarknadspolitiken för att få en ordnad generationsväxling i välfärden och säkerställa att det finns kompetent personal. Man använder andra sätt, säger man.Nu har Kristdemokraterna haft ansvaret i åtta år som chef för Socialdepartementet. Tycker Désirée Pethrus att kompetensförsörjningen i vården och äldreomsorgen har gått bra under de åtta åren? Vi står inför en situation där det råder en skriande brist på utbildade undersköterskor och allt färre ungdomar väljer omvårdnadsprogrammet. Bland dem som väljer programmet finns en ökande andel som inte slutför utbildningen och når yrkesexamen. Ni har skurit ned på yrkesvux, där vuxna kan utbilda sig till undersköterskor.Désirée Pethrus vill inte använda arbetsmarknadspolitiken så att det ska gå att kombinera anställning med utbildning för att nå undersköterskeexamen. Men det ni har prövat under åtta år i Socialdepartementet är en katastrof när det gäller kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.Svaret på frågan om traineejobben är vad jag har sagt hela tiden. Jag reser nu runt i kommunerna. Den här regeringen är en samarbetsregering, till skillnad från den gamla regeringen. Vi vill samarbeta med kommunerna med att lösa problemen med ungdomsarbetslösheten och skapa en ordnad generationsväxling i välfärden. Därför reser jag runt och träffar kommunledningar och frågar dem hur de tycker att lösningen ska utformas för att nå bästa möjliga effekt.
Herr talman! Jag blir lite förvånad över arbetsmarknadsministern. Först och främst har hon inga svar på hur vi ska satsa på den övriga arbetsmarknaden och inte bara på offentlig sektor.Det finns naturligtvis en utmaning i generationsväxlingen. När Vårdförbundet självt säger att man inte vill tvinga in arbetslösa ungdomar i vården måste vi lyssna. Det är självklart att det måste finnas ett utbildningssystem att satsa på så att en ökad andel ungdomar väljer vårdyrken. Det finns säkert personer i kadern av arbetslösa unga som vill in i vården. Men vi tror att det är det vanliga utbildningssystemet, inte en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, som ska lösa problemen i generationsväxlingen. Det är en anmärkningsvärd inställning.Ni vill prioritera ungdomar. Men Sverige har den lägsta långtidsarbetslösheten för unga i EU. Vad vill ni göra för dem? Ni vill slå ned på fas 3, ni vill slå ned på alla dem med funktionsnedsättning som i dag har möjlighet att få en sysselsättning.Vad vill arbetsmarknadsministern göra för dem som står allra längst från arbetslivet bland personer med funktionsnedsättning? Jag ser noll förslag på integration eller noll förslag för personer med invandrarbakgrund. Det är noll förslag för personer som står långt från arbetsmarknaden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetslivJag vill också framföra en rättelse. Regeringen för inte en borgerlig politik. Vi är tvingade att följa en borgerlig budget, men jag kan försäkra att någon borgerlig politik kommer regeringen inte att föra. Det kan jag lova!Jag blir förvånad över att Désirée Pethrus säger att arbetslösa kommer att tvingas in i anställning. Nu är det i och för sig frivilligt att söka jobb, och det är frivilligt för arbetsgivare att anställa. Men ett litet mått av press tycker jag nog att det ska finnas. Jag tycker att människor ska arbeta. Det är så vi försörjer oss både enskilt och gemensamt i samhället. En viss press på att arbetslösa ska ta jobben ska finnas. Det är inte att tvinga.Att kombinera en anställning med att läsa inom yrkesvux för att nå en examen som undersköterska, är inte det reguljär utbildning? Ni skär förstås ned på den. Det finns inte särskilt många platser i dag. Men visst är det reguljär utbildning. Det är så man rimligen utbildar sig till undersköterska, och det vill vi ge fler en chans att göra.Man blir inte sjuksköterska om man utbildar sig inom ramen för en traineeanställning för att få en undersköterskeexamen. Då handleds man förstås av undersköterskor i arbetet. De arbetsuppgifter man kommer att utföra är undersköterskans arbetsuppgifter, inte sjuksköterskans.

Herr talman! Dagens arbetsmarknadspolitiska debatt i kammaren faller isär i två delar. Den ena delen är när regeringens budgetförslag och politik ställs mot Alliansens budgetförslag och politik. Den andra delen är Sverigedemokraternas totalt hållningslösa och svekfulla sätt att hantera sina väljare.Herr talman! Jag tänkte börja med Alliansen. Katarina Brännström sa att den viktigaste åtgärden är jobbskatteavdraget i Alliansens arbetsmarknadspolitik. Det är ett viktigt yttrande, och det är viktigt att hålla det i minnet. Skillnaden finns mellan vad vi socialdemokrater står för och det som Alliansens står för, och det handlar om analysen.Den moderatledda Alliansens analys innebär att 400 000 människor i vårt land är arbetslösa för att de har valt att vara arbetslösa. De har valt att vara arbetslösa, herr talman, därför att det inte lönar sig att arbeta. Med utgångspunkt i den analysen sätter man in åtgärder, och den viktigaste åtgärden är jobbskatteavdraget. Den åtgärd som kommer på detta är att försämra arbetslöshetsförsäkringen.Herr talman! Jag kan försäkra talmannen, åhörarna och ledamöterna av Sveriges riksdag att det inte är vår socialdemokratiska analys. Vår socialdemokratiska analys om varför 400 000 människor står arbetslösa faller i två delar. Den ena delen är att de arbeten som finns, enligt Svenskt Näringsliv närmare 100 000 förra året, och som inte blir besatta, blir inte tillsatta för att de arbetslösa inte får tillräckligt stöd att uppnå den kompetens som företagen behöver för att anställa dem. Därför satsar vi socialdemokrater stenhårt på utbildningslinjen som vår arbetslinje. Det är självklart att med 400 000 arbetslösa och 100 000 lediga jobb måste de arbetslösa rustas så att de kan ta jobben.Alla vi som har arbetat i tjänsteproduktionen eller varuproduktionen vet att varje arbete i sig genererar nytt arbete. Det är så arbetsmarknaden fungerar. Låt mig gå tillbaka till min anställning i den möbelfabrik jag jobbade i innan jag hamnade i Sveriges riksdag. När jag producerar ett skrivbord behövs det naturligtvis en insatsvara i form av stålunderrede, spånskiva eller annat. Det behövs troligen en transporttjänst för att varan ska nå en kund. Det innebär att mitt arbete naturligtvis skapar fler arbeten.När man inte lyckas tillsätta de här arbetena, som finns i riktiga företag, tappar man alla de insatsvaror som skulle ha skapat arbete, alla de tilläggstjänster som skulle ha skapat arbete. Därför är förlusten för samhället mycket större än de ungefär 100 000 arbeten som Alliansens politik helt enkelt bara slarvar bort.Den andra delen för att lösa arbetslösheten handlar om investeringar. Det handlar om investeringar i välfärd och infrastruktur som vi måste göra. Det skapar arbete, dels naturligtvis omedelbart när man bygger järnvägar och vägar, dels naturligtvis omedelbart i välfärden när människor får jobb i välfärden men dels också indirekt, eftersom välfärdstjänster på sitt sätt skapar nya arbeten i anslutning till arbetet. Infrastruktursatsningar gör att det blir lättare att ta sig till arbetet. Arbetsmarknadens funktionssätt förbättras. Arbetsmarknadsområdena blir större. Varor kan transporteras till och från produktionen.Våra åtgärder är som sagt, herr talman, utbildning och investeringar. Alliansens viktigaste åtgärd är jobbskatteavdrag och sänkt a-kassa. Efter åtta år kan vi konstatera det vi redan visste 2006: Det kommer inte att fungera. Det har inte fungerat, och det kommer aldrig att fungera.När det sedan gäller Sverigedemokraterna och deras hållningslösa och svekfulla uppträdande mot sina väljare kan man naturligtvis kritisera Sverigedemokraternas politik, med rätta, eftersom det är en huvudlös politik i sig. Men det är också anmärkningsvärt hållningslöst att de sedan inte röstar för sin politik här i kammaren - de röstar igenom en helt annan politik. Det är klart att det är någonting som vi måste göra känt för väljarna.Herr talman! Sverigedemokraternas särskilda yttrande i detta betänkande, AU2, är anmärkningsvärt. Jag tror att det är ganska unikt att ett parti väljer att använda större delen av sitt yttrande i ett betänkande till att försöka förklara var man står ideologiskt. Jag tror att det uppstår i att man har väldiga bekymmer med sin ideologi. Hur det hamnar i ett särskilt yttrande i ett arbetsmarknadsutskottsbetänkande tycker jag är något intressant, som det skulle vara spännande att få en redogörelse för från Sverigedemokraterna.Vi vet alla, herr talman, att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Vi vet alla att det är ett parti med rötter i nazismen. Då försöker man använda det särskilda yttrandet för att tvätta bort detta. Det gick inte denna gång, herr talman, och det kommer inte att gå i framtiden heller.Resten av det särskilda yttrandet använder man till att försöka beskriva varför man inte röstar på sin egen politik. Det är naturligtvis ett anmärkningsvärt sätt att använda ett riksdagsbetänkande. Men det kanske inte är så konstigt. Man försöker förklara varför man sviker sina väljare.

De vill att Sverige ska bli något slags Nordkorea som står utanför allt samarbete.

De förskräcker inte bara ideologiskt, demokratiskt och när det gäller mänskliga rättigheter och friheter. De förskräcker också när det gäller vilken ekonomisk framgång man kan prestera och vilken välfärd man kan ge till sitt folk.De här frågorna om Sverigedemokraternas hela politik måste man svara på eftersom de är helt obesvarade. Det är, om ni ursäktar talesättet, byxorna nere. Man har inga som helst svar på dessa frågor.Man kan inte å ena sidan hävda att den svenska modellen är bra och å andra sidan bekämpa fria och självständiga fackföreningar. Man kan inte å ena sidan säga att man är för en bra a-kassa och å andra sidan trycka på knappen som stoppar höjningen. Man kan inte vara upprörd över EU:s direktiv om man inte har några som helst förslag om med vilken politik man ska förändra det.Vår arbetsmarknadsminister och vår statsminister åker till EU och tar kamp inom det europeiska systemet för att lösa problem som är verkliga problem för svenska löntagare. Sverigedemokraterna lämnar fullständig walk over. De har inga svar på dessa så viktiga frågor för svenska löntagare.Med detta ställer jag mig bakom vårt särskilda yttrande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetslivVi ser hur arbetsmiljön har blivit sämre, vilket leder till ökad arbetsbelastning, som leder till stress och ohälsa. Vi ser hur hot, våld, trakasserier och mobbning ökar på våra arbetsplatser.Detta, herr talman, är en utveckling som vi inom Sverigedemokraterna ser allvarligt på. Därför är vi det parti som vill satsa mest resurser på Arbetsmiljöverket av samtliga partier i Sveriges riksdag. Vi vill också tillföra nya anslag för en förbättrad arbetsmiljö, som friskvård, utbildningsinsatser mot hot, våld och mobbning, ett nationellt kunskapscentrum med mera.Man kan bara beklaga att regeringen inte var intresserad av att diskutera detta med Sverigedemokraterna. Vi bjöd in till diskussion, men som vanligt valde man att på ett arrogant vis slå dörren i ansiktet på oss och dra det urtvättade och urvattnade rasistkortet. Det har man gjort i ett antal år nu. Vi hoppades på ett borgerligt stöd i stället, men vi vet hur det blev. Det gick tyvärr inte. Då är vi i den situation vi är i nu. Ni fick chansen att diskutera, men ni ville inte.Herr talman! Fira, sa jag flera gånger, men kranföraren fortsatte att hissa. Jag hann tänka tanken att det nog var kört när ett och ett halvt ton stål small i väggen 50 centimeter från mitt huvud. Utrymmet var begränsat då valven redan var satta, och jag satt riktigt illa till. Men till min förvåning fick den polska lagbasen upp sin radio ganska kvickt, började prata med kranföraren på polska och fick kontroll på läget. Om det hade varit en halv meter lägre hade jag inte stått här i dag, kanske till glädje för Twittervänstern, men mina barn hade mist sin far.Detta hände mig 2007 på en större byggarbetsplats inne på en av Sveriges största försvarsanläggningar. Byggherre var ett av Sveriges största byggföretag. Det var på vintern, och varslen duggade tätt. Priset på jobbet var pressat, så man valde att ersätta en del av arbetsstyrkan med arbetskraft från Polen, vilket inkluderade kranföraren. Det var en mycket duktig kranförare, en riktig yrkesman, som hantverkare från Polen ofta är - de är duktiga yrkesmän. Men det fanns ett problem: Han kunde inte svenska, och han förstod inte de ord och begrepp vi fått lära oss på Arbetsmiljöverkets utbildningar om vad som gäller på svenska byggarbetsplatser.Herr talman! Jag hade tur den gången. Men den turen hade inte två byggnadsarbetare i Hjorthagen den 4 november som avled efter en allvarlig arbetsplatsolycka med ungefär samma scenario som det jag beskrev.Chefen för polisens miljöbrottsgrupp, Filippo Bassini, uttalade sig i tidningen Byggnadsarbetaren, som jag fortfarande prenumererar på fast jag inte får vara med i Byggnads längre. Han varnade kraftigt för och beskrev den utveckling vi nu ser och gav exempel på hur det kan se ut på en mångspråkig arbetsplats. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetslivInnan jag blev riksdagsledamot i denna församling jobbade jag i 25 år som resemontör inom ställningsbyggarbranschen. Det är ett av de tuffaste och hårdaste yrken man kan ha inom byggnadsbranschen. Jag har jobbat över hela Sverige, från Leksand i norr till Smygehuk i söder. Jag har med egna ögon sett den utveckling vi nu kan konstatera är ett faktum.I Sverige finns det krav på att vårdpersonal utan kunskaper i svenska ska få utbildning innan de får arbeta i Sverige. Många andra yrken kräver att man kan kommunicera på svenska för säkerhetens skull, till exempel busschaufförer och lokförare.Herr talman! Min tanke och vision är att vi, samtliga partier i denna kammare, någon gång ska lägga ideologin åt sidan och gemensamt jobba för att kunna erbjuda en bättre arbetsmiljö på våra svenska arbetsplatser. Ingen arbetare, oavsett vilket land han eller hon kommer från, ska behöva riskera livet för att gå till sitt jobb.Herr talman! Härmed ställer jag mig bakom Sverigedemokraternas yttrande och förslag om utgiftsområde 14. Jag önskar samtliga en god och trevlig jul och ett gott nytt år.
Herr talman! Egentligen skulle jag kunna nöja mig med att ställa en kort fråga till Magnus Persson: Vem är det du försöker lura?

Det har ni röstat ned.Vem är det du försöker lura, Magnus Persson? Är det dina väljare, är det folk som står i den här kammaren - vem är det du försöker lura?
Herr talman! Jag försöker inte lura någon. Jag träffar mina väljare varenda dag jag är ledig härifrån. Jag besöker arbetsplatser, och jag besöker fabriker. Jag lurar ingen. Jag talar om hur sanningen ser ut.Ni valde själva att fälla er egen budget, Ali Esbati, när ni inte ville diskutera med Sverigedemokraterna. Vi räckte ut en hand till den rödgröna regeringen och ville diskutera sakfrågorna, men det ville inte ni. Ni slog dörren i ansiktet på oss, och vi valde därför att rösta ned en underfinansierad budget som är byggd på monopolpengar. Den är ett luftslott som tyvärr inte går att genomföra.
Herr talman! Magnus Persson säger alltså att det var viktigare för Sverigedemokraterna att få stå på presskonferenserna och spela sitt maktspel än att få till den politik som de själva påstod inför sina väljare att de ville driva i Sveriges riksdag.Valet fanns där framför er vid voteringen, Magnus Persson. Ska man rösta på ett budgetförslag som ger mer pengar till arbetsmiljöarbetet eller emot det? Ska man rösta på ett budgetförslag som ger mer a-kasseersättning eller emot det?Det valet gjorde ni. Ni tyckte att det var viktigare att sätta er i en position där ni kunde föra era monomana diskussioner om vilka som egentligen tillhör den svenska kulturen eller inte och göra den typen av utspel än att faktiskt få till en förändring. Det fanns där framför er på bordet. Det är den situation som har uppstått.Du säger att ingen ville prata med er, Magnus Persson, och att det var därför ni ställde till med detta.

Herr talman! Jag ser inga problem med det över huvud taget, Ali Esbati.Jag behöver inte förklara för människor, för de vet vad det handlar om. Det är bara att se på en av de senaste opinionsmätningarna. Efter det att ni slog igen dörren i ansiktet på oss och inte ville diskutera med oss får Sverigedemokraterna nu 17,7 procent, medan Vänstern åker ned till 4,2.

Herr talman! Det är lite lustigt att Magnus Persson säger att vi ska lägga ideologin åt sidan. Sverigedemokraterna ägnar hela sitt särskilda yttrande åt att trassla in sig i märkliga ideologiska krumbukter där de försöker dölja sin ideologiska bakgrund. Det är lite tragikomiskt.Sedan säger Magnus Persson att det är för lite verklighetsuppfattning här, men det är en spännande verklighetsuppfattning Magnus Persson står för. Den kan vi testa nu.Jag har några citat av Magnus Persson från tidigare debatter. Han har sagt att det är viktigt med svenska fackförbund och att de kan ta till konfliktåtgärder. Vi hörde tidigare i kammaren hur Magnus Perssons kamrat öste ut sitt hat mot svensk fackföreningsrörelse. Hur går det ihop? Det är en intressant fråga.Det innebär, herr talman, att Magnus Persson här pläderar för att vi ska lämna Europasamarbetet. Men inte bara det - han pläderar för att vi ska lämna EES också. Då är vi där som jag sa i talarstolen - Magnus Persson vill ha någon sorts Nordkorea eller möjligen den enda stat i Europa som inte är medlem i EU och som inte vill bli medlem i EU, förutom Ryssland. Det är Magnus Perssons svar på svenska löntagares konkreta problem.
Herr talman! Jag vet inte om du hängde med i valrörelsen den sista tiden före valet, Patrik Björck. Då stod din egen statsminister, inte min, och knöt näven och sa: Vi ska riva upp Lavaldomen. Vi ska riva upp fördraget. Vi ska strida mot besluten. Vi vill ha myndighetsprövning. Thorwaldsson inom LO sa: Vi ska ta tillbaka myndighetsprövningen. Vi ska driva den frågan.Men hur blev det? Man satte sig med Miljöpartiet, och med svansen mellan benen fick man gå därifrån och ta tillbaka allt man hade lovat svenska arbetare - att svenska jobb först och främst ska gå till svenska arbetare. Så var det.Du får dra vilka floskler du vill. Vi vet att vi har rätt. Det är bara att titta på opinionsmätningarna. Titta på hur svenska folket reagerar på den ansvarslösa politik som ni bedriver! Ni låter Miljöpartiet och Vänstern diktera villkoren på den svenska arbetsmarknaden.
Herr talman! De floskler som Magnus Persson hör mig komma med här i talarstolen - det är viktigt att poängtera - är citat ur riksdagens protokoll av vad Magnus Persson har sagt.Jag kan naturligtvis hålla med om att det är mycket floskelbetonat, av det enkla skälet att Magnus Persson saknar kunskap. Magnus Persson vet över huvud taget inte vad han pratar om. Magnus Persson förstår inte innehållet i sina egna ord.Det förstår inte Magnus Persson. Men jag kan berätta för Magnus Persson att det innebär att Magnus Persson vill att Sverige ska lämna inte bara EU utan hela EES-samarbetet.Vad Magnus Persson inte har en aning om är att EU:s arbetsrätt var lika inträngande i svensk arbetsmarknad innan vi blev medlemmar i EU som efter. Vad Magnus Persson inte har en aning om är att Lavaldomen faller lika tungt in i den norska arbetsrätten som i den svenska.Herr talman! Magnus Persson saknar all verklighetsuppfattning.
Herr talman! Jag tycker att debatten börjar likna en pajasdebatt. Men så blir det när man ser att slaget är förlorat.Jag tycker att Socialdemokraterna ska skämmas.

Herr talman! Jag kan inleda med att säga att Patrik Björck är min favorit - jag gillar honom., som jag har här. Den visar att väldigt många unga är motiverade att jobba och är beredda att gå långt för ett jobb. Bland annat är sju av tio beredda att flytta, men ännu värre är att hela 6 procent är beredda att riskera sin fysiska hälsa för ett bra jobb.Herr talman! Varje dag möter jag väldigt många ungdomar, utanför t-banan, i centrum eller på gården där jag bor. En sak har alla dessa ungdomar gemensamt: misstron till politiken och etablissemanget. Ungdomarna känner sig oftast glömda och inte sedda och drömmer om chansen till ett jobb.Därför är inte lösningen att sänka priset på arbete. Därför är inte lösningen att öka otryggheten för unga på arbetsmarknaden. I stället handlar det om allas rätt till en bra utbildning, en politik som skapar trygghet och ett näringsliv som är berett att ta in, lära upp och satsa på unga. Med tanke på ett påbörjat generationsskifte kommer detta att vara en nödvändighet och en framgångsfaktor för näringsliv, stat och kommuner.Så skapar vi också ett sammanhållet Sverige som motverkar segregation, utanförskap och rasism.Herr talman! Det krävs tydliga reformer som inger hopp och framtidstro till alla ungdomar, reformer som bygger på möjligheten att få en bra och jämlik utbildning och ett meningsfullt arbete. Därför anser jag att utbildningskontrakt och traineejobb är viktiga insatser som dels ökar ungdomars anställbarhet, dels ger ungdomar möjlighet till meningsfullt arbete.Genom utbildningskontrakt ökar ungdomars anställbarhet. Vi vet att utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft men också till människors frihet att forma sina egna liv.En av de viktigaste orsakerna till ungdomars långtidsarbetslöshet är bristande utbildning. Därför är det utmärkt att ge unga arbetslösa som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning möjlighet att studera vid kommunal vuxenutbildning och folkhögskola. Samtidigt bör man stötta unga till jobb och praktik och betona det egna ansvaret för att genom gymnasiekompetens göra sig anställbar.Herr talman! Genom traineejobb ökar ungdomars möjlighet till ett meningsfullt arbete. Det är en fantastisk möjlighet riktad till arbetslösa ungdomar inom vissa delar av välfärdssektorn. Traineejobben är viktiga inte bara för att motverka ungdomsarbetslösheten utan också för att öka personaltätheten i välfärdssektorn och därmed höja kvaliteten i verksamheten.I ett pressmeddelande den 23 oktober välkomnar fackförbundet Kommunals ordförande Annelie Nordström regeringens förslag på traineejobb och satsningar på att locka unga till omsorgsjobben. Annelie Nordström skriver: "Vi ser traineejobben som ett viktigt verktyg både för att ge unga möjlighet till erfarenhet och utbildning, men också för att locka fler till jobb inom omsorgen. "Herr talman! För att vi ska få fler ungdomar att bli anställbara och skapa meningsfulla arbeten behöver samverkan stärkas mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Därför tycker jag att det är föredömligt att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har inlett en kommundialog där hon träffar kommunföreträdare för att utbyta erfarenheter, ta del av goda exempel och se hur regeringen kan samverka och skapa nya former för att minska ungdomsarbetslösheten.Som kommunpolitiker anser jag att detta är viktiga möten. Jag hoppas att alla kommunföreträdare träffar Ylva Johansson och tar ett gemensamt ansvar för att komma åt ungdomsarbetslösheten.Herr talman! I Botkyrka har vi sedan 2010 en ungdomsgaranti som innebär att ingen mellan 18 och 25 år ska stå utan jobb, praktik eller utbildning. I Botkyrka erbjuds ungdomar insatser från dag ett, såsom coachning och uppföljning, så att de snabbare ska kunna komma ut i arbete eller studier och så att långtidsarbetslöshet ska förhindras. I en analys av insatserna som vi gjorde har vi kunnat konstatera att sju av tio är i jobb eller i studier efter det att ungdomsgarantin har tickat klart. Det finns säkert många liknande goda exempel ute i Sverige.Herr talman! Många ungdomar drömmer om att få sin första lön, att få möjlighet att flytta hemifrån, att teckna sitt första bostadskontrakt, att inte vara ekonomiskt beroende av mamma eller pappa och att få möjlighet att forma sin egen framtid. Men verkligheten i dag är att många ungas väg in på arbetsmarknaden kantas av stängda dörrar i stället för nya möjligheter.Arbetslösheten bland unga är omkring tre gånger högre än bland befolkningen i genomsnitt. Den höga ungdomsarbetslösheten gör att det tar lång tid innan många unga får in en första fot på arbetsmarknaden. Att inte efterfrågas på arbetsmarknaden och inte klara sin egen försörjning innebär att det blir svårt att skaffa egen bostad och bilda familj. Det blir helt enkelt omöjligt att få en bra start på vuxenlivet.Nästan en fjärdedel av den ungdomsgeneration som nu närmar sig vuxenlivet har inte fått den chansen. Ungdomsarbetslösheten är därför framtidshoppets värsta fiende.Inget nytt kommer fram. Beprövade och verkningslösa åtgärder, såsom fortsatt sänkning av arbetsgivaravgifter, ska försvaras till varje pris.Det är en generell nedsättning av socialavgifter för unga. Det är en generell åtgärd som inte är effektiv och som har kritiserats av bland annat Riksrevisionen och IFAU. Detta har prövats sedan 2007, och med facit i hand kan vi säga att det inte ger någon framtidslösning. Det är dessutom dyrt. De få jobb som kan ha skapats kostar det som motsvarar hela lönekostnaden för tre fyra anställda per nytt jobb. Det är med andra ord ingen genialisk lösning. Därför anser jag att det är viktigt att se över tidigare beprövade metoder.Herr talman! Sveriges unga förtjänar att få möta en framtid fylld av hopp, arbete och möjligheter - inte av arbetslöshet och stängda dörrar. Därför hänvisar jag till det särskilda yttrandet av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Herr talman! När det handlar om insatser på det arbetsmarknadspolitiska området fanns det ett helt batteri av bra och konkreta förslag i regeringen Löfvens budget, till exempel höjd a-kassa, nedläggning av fas 3, 90-dagarsgaranti för unga, som vi precis hörde diskuteras här, stora satsningar på en bättre arbetsmiljö och krav på kollektivavtal vid all offentlig upphandling. Dessa förslag var centrala för vår budget och för alla de förbättringar som vi ville genomföra i Sverige. Det är ingen nyhet att våra viktigaste mål och krav helt enkelt handlar om att skapa fler jobb och bättre arbets och livsvillkor för alla som bor i Sverige.Den 3 december röstades emellertid vår budget ned. De förbättringar som oerhört många människor hade längtat efter blev aldrig av. De partier som grusade så många människors förhoppningar om ett bättre 2015 var Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Alliansen är tydlig med vilken arbetsmarknadspolitik man driver. Sverigedemokraterna däremot gick till val just på höjd a-kassa, på en nedläggning av fas 3, på satsningar på jobb för unga, utökat arbetsmiljöarbete och krav på kollektivavtal. Ändå valde partiet att den 3 december rösta emot all den politik som innebar dessa saker och som skulle göra detta till verklighet. Man röstade för en politik som innebar en svag a-kassa, färre arbetsmiljöinspektörer, uteblivna jobbsatsningar för unga och fortsatta problem med att kunna kräva svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad. Mot denna bakgrund är Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska program och vallöften enbart tomma ord. Därför, Sven-Olof Sällström och Magnus Persson, vill jag veta varför ni röstade för att försämra för Sveriges arbetare.Dessa frågor vill jag ha svar på från Sverigedemokraterna.

Herr talman! Som jag sade i det tidigare replikskiftet var det Magnus Manhammars parti och samarbetspartier som själva valde denna utveckling genom att på ett nonchalant sätt slå dörren i ansiktet på Sverigedemokraterna när vi bjöd in till förhandling och diskussion och genom att dra fram rasistkortet som är det enda kort som ni har att dra. Det har ni dragit sedan urminnes tid. Men det biter inte längre. Vi bjöd in till en diskussion. Vi kunde ha diskuterat dessa frågor, men det ville ni inte. Ni ville hellre chansa på att få ett passivt stöd från borgerliga partier.
Herr talman! Jag är inte nöjd med det svar jag fick från Magnus Persson. Sverigedemokraterna verkar ha en föreställning om att de kan lura svenska arbetare. Men då Sverigedemokraterna tryckte på nej-knappen den 3 december fick det också konsekvenser. Svenska folket såg fram emot trygga anställningar och en starkare a-kassa. Det röstade ni bort. 5 000 undersköterskor skulle skickas ut i Sverige, bland annat för att äldre skulle ha personal som inte bara gör deras vardag dräglig utan faktiskt värdig. Detta röstade ni bort. 100 miljoner skulle satsas på arbetsmiljöarbete för att skapa säkrare och tryggare arbetsplatser i Sverige. Det röstade ni också bort. Därför undrar jag: Vad tänker Sverigedemokraterna säga till de industriarbetare som precis har blivit av med jobbet och nu tvingas sälja hus och hem? Vad tänker Sverigedemokraterna säga till undersköterskan som håller på att både bränna och slita ut sig på grund av en helt ohållbar arbetsmiljö? Och vad tänker Sverigedemokraterna säga till de byggnadsarbetare, som Magnus Persson själv, som har sett sina arbetskamrater skadas eller till och med dö på grund av brister i arbetsmiljöarbetet?För mig är Sverigedemokraterna svaren skyldiga.
Herr talman! Det svaret är ganska enkelt. Jag tänker säga till dem allihop: Det är synd att Sveriges största parti svek er och inte ville ta debatten med det tredje största partiet i Sverige med 800 000 väljare utan vände ryggen åt det. Efter den senaste mätningen tror jag att vi är uppe i 1,1 miljoner väljare. Ni valde att vända alla dessa invånare ryggen genom att slå dörren i ansiktet på oss på ett typiskt socialdemokratiskt härskarmanér. Det håller inte längre i Sverige. Det är andra tider nu.
Herr talman! Efter att ha hört dessa ord från Magnus Persson är det uppenbart för alla oss som lyssnar här att Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik är enbart tomma ord. Partiet har skrivit ett antal förslag på ett papper, men har i själva verket aldrig haft för avsikt att genomföra dem. Detta förvånar mig inte, eftersom jag själv har läst både Sverigedemokraternas politiska program och deras principprogram. I ett stycke i Sverigedemokraternas principprogram talar man just om arbetsmarknaden. Det är ett oerhört klargörande stycke om hur Sverigedemokraterna faktiskt har agerat just här i riksdagen. Jag ska läsa upp ett stycke från Sverigedemokraternas principprogram mellan 2005 och 2011, som i dag är något förkortat. Där står följande:Målsättningen är att kunna tillvarata nationens samlade intressen. Avsaknaden av ideologiska bindningar och bevakande av särintressen på området gör att partiets politiska inriktning kan komma att skifta beroende på underliggande förutsättningar, politiska förändringar och konjunkturläge.Vad innebär egentligen denna text? Jo, Sverigedemokraterna kan när som helst tycka vad som helst inom det arbetsmarknadspolitiska området. Någon grundläggande syn på arbetsmarknaden har de inte. Sverigedemokraterna har inget intresse av en starkare a-kassa. De har inget intresse av en säkrare arbetsmiljö eller av att slå vakt om kollektivavtalen. Sverigedemokraternas enda intresse är att få peka ut vem som får tillhöra nationen. Deras mest grundläggande politik är just hatet mot dem som är eller tycker olika, mot dem som enligt Sverigedemokraterna inte passar in. Det är en politik som förföljer människor och förstör för alla som arbetar i Sverige. Därför är en röst på Sverigedemokraterna också en röst på Sveriges mest arbetarfientliga parti, ett parti som man aldrig kan lita på.

Herr talman! Magnus Manhammar ställde en rad frågor, och han ska få en rad svar. Precis som min kollega just anförde vill jag säga att om Socialdemokraterna verkligen hade velat ha igenom sin arbetsmarknadspolitik hade de kunnat få det. De hade kunnat komma till oss med utsträckt hand och samtalat om arbetsmarknadspolitiken, precis som de har gjort med alla andra partier, och frågat om vi är beredda att förhandla. Jag kan lova dig att ni hade fått igenom politiken om ni hade förhandlat med oss. Men det var ni inte beredda att göra.I stället förhandlade Socialdemokraterna med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De frångick löftet till sina egna väljare om att åter myndighetspröva arbetskraftsinvandringen. De missköter sitt uppdrag i EU när det till exempel gäller att se till att transportnäringen får vettiga och bra villkor när de inte ens orkar gå till transportutskottets möten. Det är socialdemokratisk politik. I stället fick vi Miljöpartiets politik med stopp för viktiga infrastruktursatsningar, med ökade pålagor för svenska företag, med en bristfällig energipolitik som innebär stora risker för svensk basnäring i framtiden och med höjda skatter som enligt er egen budget, tvärtemot vad du själv sade, skulle ha minskat antalet jobb och minskat tillväxten. Det är verkligheten, Magnus Manhammar.
Herr talman! Jag tackar för svaren, Sven-Olof Sällström. Det är bra att vi får klargöranden i fråga om detta. Det är lite synd att du verkar ha missuppfattat vår politik, eller kanske inte ens har läst våra förslag. I vår budgetproposition skriver vi just att vi kräver kollektivavtal för alla som arbetar på svensk arbetsmarknad. Vi kräver kollektivavtal för utländsk arbetskraft och för svensk arbetskraft i Sverige. Det är det som håller på att hända och som regeringen håller på att driva. Det var därför det var toppmöte om just arbetsmarknadsfrågor i Sverige häromveckan med representanter från både Tyskland och Österrike. Detta är frågor som vi tar på allra största allvar. Under förra mandatperioden röstade ni emot att fas 3 skulle läggas ned, och ni röstade emot att vi skulle ha en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet. Ni röstade emot att förstärka arbetslivsforskningen. Ni röstade emot regler som skulle underlätta för visstidsanställda att få tillsvidareanställning, och ni röstade emot rätten att jobba heltid. Ni röstade emot skatteavdrag för den fackliga avgiften, och sist men inte minst röstade ni emot en arbetsskadeförsäkring som skulle bli mer jämställd.Tar man inte ansvar för saker är det klart att man kan rösta precis som man vill. Sverigedemokraterna tar inte ansvar för någonting förutom sin politik som hetsar mot särskilda grupper i samhället. Ni har ingen arbetsmarknadspolitik. Precis som utskottets ordförande inledde hela debatten med att säga erkänner ni inte ens konflikten mellan arbete och kapital. Det enda som är viktigt för er är lojalitet mot nationen, och det gör att ni inte har någon arbetsmarknadspolitik.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetslivNu vill ni dock ha igenom er politik. Ja, löftet från oss att förhandla och vara delaktiga i en förhandling kvarstår ju. Vi kan komma överens här och nu om er arbetsmarknadspolitik. Vi kan komma överens om mycket i politisk väg. Stäng inte de dörrarna! Vi kan öppna dem igen, om du nu menar allvar med det du säger, Magnus Manhammar. Men det gör du inte, eller hur? Sedan räknar du upp en massa saker vi ska ha röstat nej till under förra mandatperioden. Det är att göra det väldigt enkelt för sig. I huvuddelen av det du räknade upp har vi egna reservationer och egna förslag i betänkandena, så vi har röstat på våra egna förslag. För att bara ta ett exempel, alltså utan att gå igenom det som du har gjort och skriva en lista, hade ni under förra mandatperioden möjlighet att höja taket i a-kassan. Ni avstod dock från att göra detta tillsammans med oss.
Herr talman! Sanningen är den att vi aldrig kommer att samarbeta med ett fascistiskt parti. Det kommer vi aldrig att göra. Det är sanningen.Sverigedemokraterna har likväl möjlighet att rösta på olika förslag, precis som ni redan har gjort i kammaren, men ni måste också ta ansvar för hur ni röstar. Finns det förslag som skulle hjälpa Sveriges arbetstagare kan man rösta på dem. Man kan inte bara säga att ingen vill prata med en. Vi pratar och diskuterar här just nu, men vi kommer aldrig att samarbeta med er. Ni är ett fascistiskt parti med en odemokratisk ideologi, så det är klart att vi inte kommer att samarbeta med er. Det är mitt löfte till svenska folket: Det kommer aldrig att hända.Du talar om myndighetsprövning och att det skulle tas in när det gäller utländsk arbetskraft och den typen av saker, Sven-Olof Sällström. Det kan man säkert tycka att man vill, men vi som är från arbetarrörelsen driver en linje att det ska förhandlas med parterna på den svenska arbetsmarknaden. Det är den svenska modellen. Ni driver förslag på förslag där staten ska avgöra vilken arbetsmarknadspolitik som ska finnas. Det är inte den typen av politik vi driver, utan vi menar att arbetsmarknadens parter ska ha det sista ordet i detta.Ditt parti erkänner inte konflikten mellan arbete och kapital, Sven-Olof Sällström. Jag vill återigen läsa upp ett citat, bara för att förtydliga och verkligen beskriva er politik på det här området. Citatet kommer från din företrädare Per Björklund, som var arbetsmarknadsansvarig och även partikassör i ert parti. Han avgick för två år sedan. Det här har han sagt om klassamhället: STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsmarknad och arbetsliv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

Där hade man satt upp en lapp där man skulle beskriva vad som var positivt med det som hänt under 2014, och man skrev: Det är rekord i funktionshinderspolitik i regeringsförklaringen. Man var alltså väldigt positiv. Sverige behöver ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv. Regeringens ungdomsgaranti skulle omfatta alla arbetslösa ungdomar - alla arbetslösa, alltså såväl tjejer som killar, såväl födda i Sverige som födda i andra länder och ungdomar såväl med som utan funktionshinder. Det är viktigt att se personer med funktionsnedsättning som en tillgång på arbetsmarknaden och inte som ett hinder, vilket en del på arbetsmarknaden gör. Vi tycker att det är viktigt att ha en bra arbetsmarknadspolitik för allaTidigare har arbetsmiljöarbetet och de satsningar regeringen ville göra nämnts. De hade haft stor betydelse för framför allt kvinnors arbetsmiljö. En nyligen redovisad undersökning visar att unga kvinnor far sämst i dagens arbetsmiljö. De känner olust inför att gå till jobbet, och var fjärde ung kvinna har svårt att sova på grund av jobbet. Stressen i arbetslivet har ökat, och det har också de otrygga anställningarna gjort. Vi ser hur det här breder ut sig i hela arbetslivet - otrygghet, stress och press. Precis som Raimo Pärssinen tidigare nämnde är den psykiska belastningen i arbetslivet väldigt tuff, enligt Unionens barometer över arbetsmiljöarbetet. Vi ser hur arbetsmiljön blir allt sämre på många arbetsplatser. Det är tidspress och för få som ska göra allt mer. Vi har också nåtts av upprop från fackförbundet Seco och deras medarbetare på Posten. De säger: Nu är det nog! Nu räcker det. Vi klarar inte det här längre. Om man inte kan se att ett starkt arbetsmiljöarbete - ett starkt arbetsmiljöverk - skulle kunna vara med och bidra till att förbättra arbetsmarknaden förstår inte jag hur man tänker från den borgerliga sidan och från Sverigedemokraterna. Satsningarna på Arbetsmiljöverket var viktiga, och jag har svårt att förstå hur ni kan argumentera för att ni verkligen har fattat beslut om att dra ned på de satsningar regeringen ville göra.Satsningarna var viktiga, och de hade kunnat göra skillnad. Framför allt hade vi fått fler inspektörer som kunde komma ut på arbetsmarknaden och hjälpa till på de arbetsplatser där vi ser problem. Vi hade också kunnat se hur forskning om kvinnors arbetsliv och arbetsmiljö hade kunnat förbättras.